Fru talman! Man kan med hänsyn till vad som här sagts verkligen undra varför en stor del av kyrkan står utanför den här namninsamlingen. Det har faktiskt bildats en rörelse inom kyrkan som går emot denna namninsamling. Man kan också fråga sig varför Sovjetunionen betalar ut stora summor, lägger ner mycket propagandapengar för att backa upp den. Jag vill ånyo konståtera att den moderata uppfattningen i det här fallet i stort sett sammanfaller med socialdemokraternas i Västtyskland, Willy Brandts linje, med Mitterands linje i Frankrike — om jag inte minns alldeles fel, ingår en hel del kommunister i Mitterands regering. Vår allvarliga och genomtänkta bedömning är den att vi bäst gagnar freden genom att försöka inta en så neutral ståndpunkt som möjligt. Därför har vi hamnat på en annan ståndpunkt än många andra. Det är bara att konstatera. Ni kan vara lugna. Vi har samma behov av att verka för fredsfrågor som alla andra. Det är självklart.

Fru talman! Utrikesminister Lennart Bodström har med rätta i dag konstaterat att det totalt sett råder en ungefärlig militär balans mellan allianserna. Han har vidare sagt att den bör bibehållas, men på en betydligt lägre nivå. Då det gäller kärnvapenpotentialen är det sannolikt så att den västliga alliansen har en större potential än den andra sidan. Det är här fråga om ståndpunkter och uppgifter som funnits med i bilden sedan åtskillig tid tillbaka. Förändringen av ståndpunkten kom i och med att USA fick en ny regering, Reaganadministrationen. Man har aldrig kunnat belägga att den överlägsenhet som Reaganadministrationen påstår föreligger såvitt avser Warszawapakten finns i verkligheten. Det material som har lagts fram av opartiska institut, exempelvis SIPRI, har inte givit stöd för den nya uppfattning som Reaganadministrationen har gjort sig till tolk för. Att sedan moderata samlingspartiet har följt Reaganadministrationen i spåren är en sak som moderaterna får göra upp med sig själva. Alldeles klart finns en god grund för den ståndpunkt som regeringen har intagit i denna fråga. Jag begärde inte ordet i första hand för att säga detta, utan mitt anförande skall handla om situationen i södra Afrika. Apartheidpolitiken i södra Afrika är ett hot mot internationell fred och säkerhet, framhöll utrikesminister Lennart Bodström i sitt tal i förmiddags. Läget i södra Afrika har förvärrats avsevärt under senare tid. I takt med den i vissa avseenden positiva utvecklingen i frontstaterna och framstegen för befrielserörelsen i Sydafrika och Namibia har Apartheidregimens angreppshandlingar ökat kraftigt. Det främsta målet för angrepp, utan krigsförklaring, är Angola. I Angola ockuperar en sydafrikansk invasionsarmé betydande områden i söder, medan sabotage och terrorism förekommer längre norrut. I Mogambique kompletteras det ekonomiska sabotaget med starkt ökade resurser till den Sydafrikaledda organisationen RNM som är inriktad på terror och sabotage mot civila mål. I Zimbabwe opererar sydafrikanska enheter och Sydafrikatränade ligor för att förvärra de inrikespolitiska problem som nu råder i landet. Andra frontstater drabbas på i viss mån liknande sätt. Nyligen gick sydafrikanska enheter in i Lesothos huvudstad Maseru och dödade i en veritabel massaker nära 50 personer av både inhemsk och sydafrikansk nationalitet. I slutet av denna månad kommer det att hållas en stor internationell solidaritetskonferens med frontstaterna i Portugal, med stöd av president Eanes samt av ledarna för frontstaterna och för befrielserörelserna i södra Afrika. Det finns enligt flera källor en sydafrikansk ockupationsstyrka i Namibia på mellan 80 000 och 100 000 man. Denna används för att terrorisera landets befolkning. Namibia utgör också en militär bas för Sydafrikas ständiga angrepp mot grannländerna. Amnesty International presenterade i november förra året en rapport om kränkningarna av de mänskliga rättigheterna i Namibia. I rapporten redogörs bl.a. för att människor hålls fängslade utan rättegångar, sitter häktade utan tidsbegränsningar och blir torterade, ofta i hemliga interneringscentraler. I rapporten beskrivs också hur människor försvinner efter arresteringar och hur politiska motståndare avrättas utan att någon domstol har avkunnat någon dödsdom. Amnesty International efterlyser en oberoende rättslig kommission för att undersöka tortyr och andra övergrepp. Denna undersökning bör företas inom FN:s ram, i första hand genom att en särskild undersökningskommission tillsätts. En kolonial utplundring av Namibias tillgångar sker systematiskt av Apartheidregimen i Pretoria. En stor export äger rum från Namibia, främst till USA och andra västländer. Särskilt oroande är den stora export som sker av uranium från Namibia. Landet är den i storleksordning femte exportören i världen av denna ytterst eftersökta vara. Den svenska importen direkt från Namibia är enligt importstatistiken obetydlig och omfattar persian och andra skinnvaror samt små mängder mineraler. Dessutom kan varor från Namibia ingå i Sveriges import från Sydafrika. Från den 27 september 1974 finns ett FN-dekret — dekret nr 1-— till skydd för Namibias naturtillgångar. Detta dekret förbjuder export av Namibias naturtillgångar utan tillstånd av FN:s Namibiaråd. Förslag har framlagts om att dekretet skall göras till nationell lagstiftning för FN:s medlemsländer och att dekretet liksom den nationella lagstiftningen skall förses med straffbestämmelser. FN har även uppmanat sina medlemsländer att inte bara stoppa all import utan även andra ekonomiska förbindelser med Sydafrika som illegal företrädare för Namibia. Inga ekonomiska förbindelser kan under rådande sydafrikansk ockupation upprätthållas med Namibia utan medverkan av den makthavande Pretoriaregimen.

Jag har tillsammans med andra ledamöter i kammaren väckt en motion med förslag i den riktningen. I sitt anförande vid konferensen framhöll utrikesminister Bodström bl.a. att FN-planen är en demokratisk och fredlig lösning på Namibiaproblemet. Den skulle ge Namibias folk rätten att självt bestämma sin framtid utan inblandning utifrån. Det mest kännbara påtryckningsmedlet på Sydafrika att lämna Namibia är uppenbarligen sanktioner. Sverige verkar för att FN:s säkerhetsråd skall besluta om sådana. Att införa sådana ekonomiska sanktioner mot Sydafrika att rasistregimens ekonomiska utveckling drabbas allvarligt är en stor internationell politisk fråga. USA, England och Frankrike har hitintills konsekvent inlagt veto i säkerhetsrådet mot förslag i den riktningen. En rad stater, däribland Sverige, har därför valt att införa egna avgränsade sanktionsåtgärder mot förbindelserna med Sydafrika, i avvaktan på beslut om internationella sanktioner. Den svenska lagen mot nyinvesteringar i Sydafrika och Namibia är ett exempel på detta. F. n. pågår en översyn av den lagstiftningen, och förslag väntas bl.a. om förbud mot teknologiöverföring till Sydafrika. Det kan vara nära till hands att nya propåer om punktåtgärder mot rasistregimen hänvisas till den pågående utredningen. Åtskilliga åtgärder borde kunna vidtas utan att man avvaktar en övergripande lagstiftning. Maj Britt Theorin m.fl. begärde i en motion i fjol föreskrifter om att statliga företag inte skulle handla med Sydafrika. Riksdagen var då inte beredd att acceptera kravet. Den alarmerande utvecklingen i södra Afrika och den växande opinionen här hemma gör det befogat att ånyo överväga det kravet. Det är oklart vilken omfattning de statliga företagens handel med Sydafrika kan ha. Mycket talar dock för att volymen är obetydlig. I fallet Vin & Spritcentralen utgör importen från Sydafrika bara 0,08 96 av den totalt försålda volymen. Det är således inga stora värden som sätts på spel. Visserligen kan det hävdas att åtgärderna därmed inte heller påverkar Sydafrika, men få bedömare anser att sanktioner skall ses som det vapen som får rasistregimen att falla. Sanktionerna har andra funktioner, som också utrikesminister Lennart Bodström påpekade vid FN-förbundets konferens. Ekonomiska sanktionsåtgärder skulle nämligen även ha effekten att visa näringslivet och regeringen i Sydafrika att landet inte är en accepterad partner i det västliga ekonomiska systemet. Internationella valutafonden, IMF, beviljade i början av november 1982 ett lån på 1,1 miljarder dollar till Sydafrika. Lånet har väckt stark kritik och strider mot Sveriges inställning att inte ge stöd av detta slag till den brottsliga apartheidregimen i Sydafrika. Den nordiska representanten i IMF, vilken även företrädde Sverige, röstade inte emot beslutet och stödde inte ens ett förslag om att IMF skulle uppskjuta beslutet. Regeringen måste aktivt verka för att söka förhindra en upprepning av detta ställningstagande. Vi skall fortsätta vår kamp mot dödsstraffet, sade utrikesministern i sitt tal i dag. Det finns sex unga människor i åldern 23-28 år som nu väntar på avrättning i Sydafrika. Defence and Aid Fund, en organisation med säte i London till stöd för apartheidregimens offer, vädjar till världsopinionen om hjälp för att rädda dessa unga män. Defenc and Aid får som bekant svenskt statligt stöd till sin verksamhet. Denna vädjan för de dödsdömda hoppas jag skall få en stark svensk anslutning. Själv har jag sänt en vädjan till Sydafrikas president och också fått ett svar. Blir protesterna tillräckligt starka, kan de dödsdömda räddas. Det finns tidigare exempel på att så har skett.

Fru talman! Jag har bara redogjort för hur läget är då det gäller balansen i fråga om de militära styrkorna och kärnvapnen. Vad jag har sagt är att ståndpunkten att det i stort sett råder totalt sett militär balans ändrades av Reaganregimen när den kom till makten. Jag har vidare konstaterat att moderata samlingspartiet också tydligtvis har ändrat sin uppfattning, som nu ligger nära Reaganadministrationens. Detta är vad jag har sagt, och Carl Bildt får ta det för vad det är; det rör sig inte om några oförskämdheter. Jag antar att Carl Bildt står för den inställning som moderaterna har.
Fru talman! Självfallet står jag för vår inställning. Men det var okunnigt och oförskämt, därför att det avslöjade att Hans Göran Franck över huvud taget inte har läst våra dokument. Om Hans Göran Franck gör sig besväret att gå till de dokument där vi har presenterat vår syn på dessa saker, finner han att källorna är ganska noga angivna. Det står noga citerat vad vi åberopar, och där återfinns bedömningar av andra än dem som Hans Göran Franck påstår att vi förlitar oss på. Därför var det, Hans Göran Franck, okunnigt och därmed oförskämt att komma med detta.
Fru talman! Detta betyder i stort sett att det angrepp som riktades mot mig ilika hög grad riktar sig mot regeringen och Lennart Bodström, eftersom den ståndpunkt jag utgick ifrån är den som återfinns i regeringsdeklarationen.

Fru talman! I år blir det 35 år sedan FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna skrevs under. Det är alltså ett jubileum för en stor tanke, för det var ju en verkligt stor tanke att man skulle garantera alla människor frihet från förtryck, våld och nöd. Det var naturligtvis en stor politisk händelse, när man kunde samla alla jordens stater kring det kravet. Men hur verkligheten ser ut har dokumenterats ganska utförligt, bl.a. i denna utrikesdebatt. De båda anföranden som kom omedelbart före mitt är ett par exempel på den bistra verkligheten. Av de vackra tankarna när FN-deklarationen skrevs under blev det mest bara tankar. Människornas förmåga att skapa lidande och att utöva förtryck mot andra har bara blivit alltmer raffinerad, förtrycksmetoderna har blivit bättre utvecklade. De länder som till äventyrs själva inte behärskar konsten att genomföra raffinerad tortyr har tillgång till experthjälp från supermakterna för att genomföra den. Det finns skilda motiv bakom det förtryck som vi ser runtom i världen. Det kan användas för att upprätthålla ett politiskt system, som inte skulle kunna överleva om människor hade frihet. Det är vad vi upplever i Östeuropa — det var det som låg bakom invasionerna i Ungern och Tjeckoslovakien och som vi ser illustrerat dagligen i Polen. Något liknande ligger bakom det som nu pågår i Iran, där den s.k. islamiska revolutionen tydligen bara kan upprätthållas genom blodbad. Det kan också vara fråga om en maktelit, som kämpar för att behålla sin makt. Vi kan se exempel på det i Latinamerika och El Salvador, men också med andra ideologiska förtecken i Nicaragua. Det allra mest dramatiska, och kanske också mest avskyvärda exemplet på detta är naturligtvis Sydafrika, där våld och förtryck används för att en vit minoritet skall kunna leva i lyx på den svarta majoritetens bekostnad. Det är kanske ett liknande fenomen som vi just nu ser i Zimbabwe, där majoritetsstammens företrädare tycks bedriva något av ett utrotningskrig mot en minoritetsbefolkning. Förtrycket kan också bero på ren vinningslystnad. Ett exempel på det är den skövling som nu pågår i Amazonasområdet i Brasilien och som hotar att leda till utrotning av en indianbefolkning. Det kan handla om supermakternas direkta ingripanden för att ta vara på sina globala intressen, som amerikanernas härjningar i Vietnam och det som Sovjetunionen har för sig i Afghanistan. Listan på exempel kan göras mycket lång. Det viktiga är att vi aldrig ger uppi kampen mot våld och förtryck, att vi aldrig förtröttas, även när det kan verka ganska hopplöst. Det är också viktigt att vi inte gör åtskillnad på förtryckare, utan protesterar med samma kraft oavsett om det är stora eller små stater, oavsett med vilka ideologiska förtecken förtrycket sker och oavsett vilken relation Sverige traditionellt har till dessa stater. Det är också angeläget att vi med all kraft försöker bygga upp FN som det visserligen bräckliga värn, men dock värn, för en internationell rättsordning som FN kan vara. FN är naturligtvis svagt — det är vi alla medvetna om. Men det är betydelsefullt att vi tänker på att FN är just så starkt som medlemsstaterna vill göra det till. Det kan kanske ibland vara frestande att avfärda FN med en axelryckning, men varje gång som vi faller för den frestelsen bidrar vi till att ytterligare försvaga FN. I stället måste vi med all kraft försöka verka för att bygga upp FN:s möjligheter att agera till värn för de mänskliga rättigheterna runtom i världen. Det kommer inte att bli lätt, för det är många som är intresserade av att FN skall vara svagt, t.ex. alla de som tjänar på att vi har en internationell anarki och som skulle uppleva en internationell rättsordning som besvärande. Det är mot bakgrund av detta betraktelsesätt som centern har lagt fram förslag om en FN-konferens om mänskliga rättigheter, gärna i Stockholm. Vi trorinte att den kan lösa problemet med förtryck och våld, men den kan rikta intresset på de mänskliga rättigheterna, tvinga staterna att redovisa vad de gör och kanske också bana väg för den FN-kommissarie för mänskliga rättigheter som Sverige så länge har arbetat för. Fru talman! Vi återkommer till dessa konkreta krav i den fortsatta riksdagsbehandlingen, men jag har velat fästa uppmärksamheten på dem också här i den utrikespolitiska debatten.

Fru talman! Den moderata ståndpunkten i reservationerna 1 och 2 i näringsutskottets betänkande 1982/83:22 bygger på två utgångspunkter. Utskottet föreslår en ny skattehöjning i form av 10 kr. på beredskapsavgiften. Det kan vi moderater inte acceptera, när man i stället borde sänka skatten för enskilda och företag. Utskottet föreslår vidare en ny subvention. Det kan vi moderater inte acceptera, när man i stället borde sträva efter att ta bort subventioner från en redan alltför hårt reglerad samhällsekonomi. Med hänvisning till dessa båda argument ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1 och 2 i näringsutskottets betänkande. minska svavelutsläpp vid förbrän
Fru talman! Centern har ställt sig bakom utskottsmajoritetens förslag i vad gäller möjligheterna till stöd för anordningar som minskar svavelutsläppen vid koleldning. Vi i centern vill särskilt understryka vad utskottsmajoriteten sagt om de problem som tungmetaller, kväveoxider och stoft utgör vid koleldning. Medvetenheten om dessa problem bör ge anledning till stor försiktighet vid övergång till koleldning. Det finns många fler skäl att ytterligare begränsa satsningen på koleldning. Minskningen av oljeförbrukningen har gått väsentligt snabbare än vad som förutsågs i 1981 års energibeslut. Leveransen av eldningsolja minskade från 20 miljoner m3 1979 till 12 miljoner m? 1982. Detta är en betydligt lägre oljeanvändning än vad som förutsågs för 1985. Värmepumpstekniken har fått sitt både tekniska och ekonomiska genombrott. Tillvaratagandet av spillvärme och annan billig energi kommer med hjälp av värmepumpar att bli många gånger större än vad som förutsågs i energibeslutet. Även på denna punkt har alltså centern fått mer än rätt. Utvecklingen av alternativ energi liksom en övergång till koleldning kräver stora investeringar. I en drastiskt minskad bränslemarknad ligger det en stor fara i att binda upp för stor del av basproduktionen till en miljökrävande importvara, som ju kolet är. Det är enkel matematik att konstatera att utrymmet för kol åtminstone har halverats på grund av de förhållanden som jag här tidigare beskrivit. Detta måste beaktas. Därmed minskar självfallet antalet eldningsanläggningar för kol och därmed också kostnaderna för rökgasrening. Detta är ett av argumenten bakom centerns reservation, som går ut på att man inte bör höja oljepriset för att skapa en kolmiljöfond. Centern anser principiellt att kolet bör ta marknadsandelar av egen kraft. Kolet är en importvara. Kolet är miljökrävande. Det är skäl nog för att undvika subventioner. Stödet till anordningar för att klara kolmiljökraven bör belasta kolet. Senast i samband med den kommande energiskattepropositionen bör kolet beskattas och avgiftsbeläggas i samma omfattning som oljan. Då skapas ett mycket gott utrymme för det stöd som då kan vara aktuellt. Intill dess att så kan ske menar vi i centern att stödet bör utgå ur oljeersättningsfonden. Skulle det under den korta tiden fram till dess bli ebb i oljeersättningsfondens kassa, har vi i vår reservation förutsatt att regeringen snarast återkommer till riksdagen angående nödvändiga förstärkningar. Även de nödvändiga och viktiga kalkningsåtgärder som utskottet är enigt om har regeringen föreslagit skall finansieras genom ökad avgift på olja. Vi menar att pengarna kan tas ut ur oljeersättningsfonden. Centern stöder självfallet helhjärtat föreslagna kalkningsåtgärder men anser, som sagt, att åtgärderna så småningom bör finansieras genom en ökad skatt och avgift på kol. I avvaktan på energiskattepropositionen föreslår vi även här att finansieringen sker via oljeersättningsfonden. Fru talman! Med hänvisning till vad jag sagt yrkar jag bifall till reservationen 3 i utskottets betänkande nr 22.
Fru talman! Med hänsyn till den sena timmen vill jag endast med hänvisning till näringsutskottets motivering och hemställan i dess betänkande nr 22 yrka bifall till utskottets hemställan.

I samband med tillsättningsärendet gällande professur i energihushållning vid Lunds universitet har framkommit att enskilda och företrädare för organisationer sökt påverka tillsättningen utanför den fastställda formella proceduren. Enligt gällande bestämmelser vid professorstillsättningar får hänsyn endast tagas till vetenskaplig meritering och pedagogisk skicklighet inom det aktuella ämnesområdet. Vilken hänsyn avser utbildningsministern att tillmäta informell information utanför den i förordning fastlagda formella ordningen?

Herr talman! Margit Gennser har frågat mig vilken hänsyn jag avser att tillmäta informell information utanför den i högskoleförordningen fastlagda formella ordningen vid tillsättning av tjänst som professor. Behörighetsoch befordringsgrunder för bl.a. professorstjänster liksom proceduren för tillsättning av sådana tjänster finns relativt detaljerat angivna i högskoleförordningen. Det är regeringens uppgift att med utgångspunkt i dessa regler bedöma de handlingar som föreligger i varje ärende och sedan på grundval av en sådan bedömning fatta beslut om tillsättning. Varje medborgare har både frihet och rätt att till regeringen framföra sin uppfattning om ett ärende som denna skall avgöra. Detta sker normalt i form av skrivelser till regeringen. Alla sådana handlingar, även sådana som är adresserade till ett visst statsråd eller en viss tjänsteman, är allmänna och diarieförs. De kan således inte betecknas som informella. Detta är en grundläggande del av offentlighetsprincipen. Huruvida en sådan skrivelse innehåller uppgifter som bör påverka utgången av ett ärende är en annan sak. Självfallet kan jag inte här föregripa min egen och regeringens prövning av ett enskilt tillsättningsärende.

Herr talman! Jag tackar för utbildningsministerns svar. Det är positivt med ett klart uttalande om vikten av att man håller på den formella gången vid tillsättningsärenden. Det är ett nödvändigt uttalande. Tillsättning av professurer skall bygga på vetenskapliga meriter samt pedagogiska och, i vissa fall, andra särskilt väsentliga meriter. Vetenskapliga meriter kan inte politiker bedöma. Vetenskapliga meriter skall bedömas av de sakkunniga. De är utnämnda för att göra just detta. Tjänstetillsättningsnämnden, och i det här fallet styrelsen eftersom det rörde ett överklagande, prövar sammanvägningen av de sakkunnigas bedömning. Att politiker i sin ställning som företrädare för ett eller annat offentligt organ — som Nils Yngvesson i egenskap av ordförande i SSK — försöker påverka eller uttala sig för en viss sökande bör inte förekomma. I detta ärende agerar han inte som enskild medborgare, utan som officiell person. Sådant bör inte förekomma, om vi eftersträvar objektivitet vid tillsättningen av vetenskapliga tjänster. Jag hade önskat att utbildningsministern i detta hänseende hade varit fastare i sitt uttalande. Politiserade vetenskapliga utnämningar är av ondo. ”Lysenkovetenskap” måste vara ett memento i detta sammanhang. Jag hoppas att politiker utanför det här huset drar lärdom av det skedda och att vi slipper se brev liknande det Nils Yngvesson skrev som SSK-ordförande. Jag hoppas också att utbildningsministern icke tar hänsyn till dessa handlingar — Caesars hustru får som bekant inte ens misstänkas.
Herr talman! Det uttalande som här har gjorts om begränsning av vissa individers möjlighet att påverka regeringen, nämligen de som har ett politiskt förtroerideuppdrag, är något förvånande. Demokratin bjuder att regeringen är öppen för och tar kontakter, tar emot brev och synpunkter från alla personer som vill påverka. Att man har ett politiskt förtroendeuppdrag kan inte vara diskvalificerande för detta.
Herr talman! Nils Yngvesson gjorde inte uttalandet som enskild person. Han skrev på SSK:s papper, och han gjorde sina bedömningar som SSK:s ordförande. Han hade alltså mycket väl kunnat skriva ”bästa hälsningar till Lena Hjelm-Wallén” som enskild person, men då skulle han na använt sitt eget brevpapper. Här är han alltså officiell person.
Herr talman! Det är en mycket underlig tolkning av offentlighetsprincipen som Margit Gennser gör. Självfallet har också officiella personer rätt att uttala sin åsikt till regeringen.
Herr talman! Jag anser icke att officiella personer skall lägga sig i professorsutnämningar. Allra helst skall de inte göra det om de från början inte lagt fram ärendet inför sin styrelse utan gjort det efteråt. Som privatperson kan man göra sådana här saker, men officiella personer har mycket mera makt bakom sina ord.

Herr talman! Man måste mycket noggrant understryka alla människors rätt att ta kontakt med regeringen, brevledes eller på annat sätt, och framföra sin åsikt. Officiella personer som företräder något organ kan inte vara diskvalificerade att göra detta. En annan sak är vilken hänsyn regeringen ii sitt beslut tar till dessa åsikter, men den frågan diskuterar vi inte i dag.

Herr talman! Sören Häggroth har frågat mig om regeringen har för avsikt att öka antalet elevveckor för kurser för arbetslös ungdom vid folkhögskolorna. Riksdagen har bemyndigat regeringen att i den mån arbetsmarknadsläget så påkallar anordna vissa kurser för arbetslös ungdom under budgetåret 1982/83. Regeringen medgav i förordning den 3 juni 1982 att särskilda kurser för arbetslös ungdom får anordnas vid folkhögskolorna under läsåret 1982/83 och omfatta sammanlagt högst 4 000 elevveckor. Detta antal elevveckor har under tidigare läsår ungefärligen motsvarat det faktiska behovet av sådana kurser. I den rådande arbetsmarknadssituationen har flera skolor än tidigare funnit det vara angeläget att anordna kurser för denna utsatta grupp ungdomar. Skolöverstyrelsen har mot den bakgrunden hemställt att regeringen medger en utökning av antalet elevveckor för kurser för arbetslös ungdom. Regeringen har genom beslut i dag medgivit att ytterligare elevveckor får disponeras för kurser för arbetslös ungdom.

Torsdagen den Re talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret på min ga. 17 mars 1983 5 Jag är nöjd med svaret. Jag är övertygad om att också skolöverstyrelsen är Om förslaget till nöjd med svaret liksom folkhögskolorna, men framför allt de arbetslösa ny tjänsteungdomar som nu ges möjligheter att via folkhögskolorna få ta del av den här organisation inom typen av kursverksamhet. Jag har själv erfarenhet av sådan verksamhet. Det högskolan har visat sig vara av stor betydelse för ungdomar att ha genomgått en sådan kurs. Det framgår också av de erfarenheter som SÖ har gjort av verksamheten. Jag skulle vilja fråga: Finns det, när det gäller det medgivande som regeringen gjort i dag, någon specifikation vad gäller antalet elevveckor?
Herr talman! Vi kommer naturligtvis att närmare precisera beslutet, men i stort sett går vi med på vad SÖ har föreslagit. Det innebär alltså att de folkhögskolor som har begärt kurser — det är en sammanräkning av deras önskemål — kommer att bli tillgodosedda.

Herr talman! Jörgen Ullenhag har frågat mig om regeringen avser att vidta några åtgärder för att förverkliga lärartjänstutredningens förslag. När den nuvarande regeringen tillträdde i oktober 1982 hoppades vi att det tvååriga beredningsarbetet i de borgerliga regeringarnas regi skulle ha lagt en grund för ett förslag, kring vilket det skulle vara möjligt att snabbt nå enighet. Dess värre visade sig detta inte vara fallet. Under budgetarbetet i höstas var det inte möjligt att avsätta tid för det komplicerade arbetet med de tjänsteorganisatoriska frågorna. Jag avser emellertid att nu fortsätta övervägandena och diskussionerna kring lärartjänstutredningens förslag. Jag vill gärna utnyttja detta tillfälle att klargöra att jag anser att en reformering av tjänsteorganisationen för lärarna inom högskolan är synnerligen angelägen, inte minst i perspektivet av att de närmaste årens ekonomiska läge kommer att ställa stora krav på ett smidigt och effektivt utnyttjande av högskolans samlade personalresurser. Det är min förhoppning att en proposition i dessa frågor skall kunna presenteras för riksdagen vid nästa riksmöte.

Herr talman! Jag tackar utbildningsministern för svaret på min fråga. En utgångspunkt för lärartjänstutredningens arbete är en internationell jämförelse, som gjordes med hjälp av några forskare med erfarenhet av universitetstjänstgöring utomlands. Särskilt studerades förhållandena i Danmark, Norge, Storbritannien, Förbundsrepubliken Tyskland och Förenta staterna. I de länderna har man inte som i Sverige någon kategoriuppdelning av lärartjänsterna, med tjänster avsedda för forskning och utbildning och tjänster avsedda företrädesvis eller helt för utbildning. Där har man också, jämfört med svenska förhållanden, genomgående större frihet att på institutionsnivå bestämma tjänstgöringens omfattning och inriktning. Mot bakgrund av den internationella jämförelsen föreslog lärartjänstutredningen — med stor politisk enighet, vill jag gärna understryka — ett internationellt anpassat system kännetecknat av en stor lokal frihet och ökad trygghet för enskilda tjänsteinnehavare. Det föreslagna befordringssystemet utformades så att goda insatser inom forskning och utbildning skulle premieras. Utredningens förslag fick i sina huvuddrag ett brett stöd i remissomgången. Det var nu inte så konstigt. Behovet av en tjänsteorganisatorisk reform inom högskolan har varit stort ända sedan högskolereformen genomfördes i slutet av 1970-talet. Den förra regeringen kom också långt i arbetet på en proposition avseende högskolans lärartjänster. Utbildningsministern vet att det förelåg ett förhandlingsunderlag färdigt under den förra regeringens tid. Den nya socialdemokratiska regeringen sade att den skulle lägga fram en proposition i december förra året — det anmäldes också för riksdagen. Men sedan ändrade man sig av någon anledning under hösten och uppsköt det hela. Det har skapat en betydande osäkerhet ute på universiteten och högskolorna om vad som egentligen gäller. Nu säger utbildningsministern — och det tycker jag är bra — att det är hennes förhoppning att vid nästa riksmöte, alltså då ett år senare, kunna presentera ett förslag. Jag vill bara uttrycka den förhoppningen att regeringen den här gången står fast vid vad den sagt och inte liksom tidigare ändrar sig.

Herr talman! Bengt Wittbom har frågat mig om regeringen och den socialdemokratiska riksdagsgruppen står bakom mitt uttalande om lägre ingångslöner för ungdomar. Christer Eirefelt har frågat mig på vilket sätt jag är beredd att medverka till att ett försök med lägre ingångslöner för ungdomar kommer till stånd. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Bakgrunden till de två frågorna är en intervju i tidningen Köpmannen. Jag har där framfört en tanke om att arbetsmarknadens parter borde kunna diskutera frågan om ungdomslönerna och medverka till ett försök i ett par län för att se vilka effekterna blir. Skälet till att jag anser att ett sådant försök vore av värde är att jag som industriminister ofta möter påståendet att om bara ingångslönerna vore lägre skulle fler ungdomar få jobb. Detta påstående framförs ofta, främst från företagarhåll. Jag har också vid ett flertal tillfällen mött frågan vid samtal med arbetslösa ungdomar och föräldrar till arbetslösa ungdomar. De sammankopplar ungdomsarbetslösheten med ungdomslönerna. Jag vill här liksom i intervjun emellertid understryka att det är arbetsmarknadsparternas sak att fundera över om de vill ta upp frågan eller ej. Men jag kommer som industriminister att ta upp de frågor jag vid skilda tillfällen möter i överläggningar och kontakter med såväl industrins organisationer som fackliga organisationer och som rör förhållanden i näringslivet. Jag har således inte uttalat mig om önskvärdheten av lägre ungdomslöner. Jag har framfört uppfattningen att det vore av värde om frågan ytterligare belyses. Det ankommer, som jag nyss nämnde, på arbetsmarknadens parter att själva avgöra om de vill undersöka om det ligger något i påståendena att tusentals nya jobb skulle kunna skapas för arbetslös ungdom om ingångslönerna vore lägre.

Herr talman! Jag får tacka industriministern för svaret på min fråga och samtidigt konstatera att industriministern nu tyvärr backar en aning. Vi trodde ett tag i moderata samlingspartiet att vi hade fått en ny om än något ovanlig bundsförvant i vårt jobb med att försöka komma till rätta med de grundläggande orsakerna till den trendmässigt växande ungdomsarbetslösheten. Vi hoppades att industriministerns nyvunna insikt om ingångslönernas stora betydelse i sammanhanget skulle bli bestående och inte, som tydligen är fallet, bara vara ett tillfälligt inhopp för att lugna opinionen i det egna partiet. Jag vill peka på en del i tidningsintervjun med industriministern som inte berörs i svaret men som jag tycker är väsentlig i sammanhanget. Industriministern sade följande: Varför inte diskutera sig fram till en rimlig lösning? Vi inser också från moderata samlingspartiets sida — något annat har vi aldrig hävdat — att det naturligtvis inte bara är nivån på ingångslönerna för ungdomar som är avgörande för om vi skall kunna bryta den nuvarande utvecklingen utan att det också är flera andra grundläggande faktorer som måste angripas. Just därför har vi i riksdagen lagt fram förslag om en rimlig lösning, nämligen förslag om ett lärlingsutbildningssystem, som tar sig an dels ingångslönerna, dels de andra grundläggande orsaker till problemen som finns. är beredd att revidera sin uppfattning om riksdagens och politikernas möjligheter att vara med och diskutera fram rimliga lösningar på det här området, för det andra är beredd att i princip ge sitt stöd till lärlingsutbildningssystemets möjligheter att lösa problemet med den stora ungdomsarbetslösheten. Det finns naturligtvis opinion för detta i landet. Det vet industriministern och jag lika väl båda två. Det har vi märkt i moderata samlingspartiet i samband med att vi lade fram vårt förslag till lärlingsutbildning. Många är de socialdemokrater som har dels kontaktat oss direkt, dels i pressen gett uttryck för att man tycker att det här verkar vara en rimlig lösning. Många är också de arbetsförmedlare, kommunalpolitiker och andra som inser betydelsen av att vi gör någonting åt ungdomslönerna. Vi måste försöka hitta nya vägar för att ungdomarna skall komma in på arbetsmarknaden.

Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret. Vi är överens på en punkt, nämligen att ungdomslönernas storlek inte är något som regeringen avgör utan skall skötas av arbetsmarknadens parter. Men det hindrar ju inte att vi som politiker har både ansvar och möjligheter att påverka också i frågor där vi inte har att fatta de direkta besluten. Man kan väl förmoda att det var just förhoppningar om industriministerns möjligheter att påverka som gjorde att den här delen av intervjun väckte så stor uppmärksamhet och föranledde både applåder och bu-rop. Men därutöver finns det ju faktiskt också politiska vägar att nå det här målet. Vi har från folkpartiets sida verkat för en rad sådana åtgärder: bättre lärlingssystem och ungdomsgarantin — för att nämna ett par exempel. Kännetecknande är att de här olika förslagen tyvärr har motarbetats från såväl LO som socialdemokraterna. Från näringslivets organisationer har det ofta påtalats att fler ungdomar skulle få arbete om man hade lägre ingångslöner. Man har inte utlovat några underverk, och det tror jag är realistiskt. Det finns nämligen flera samverkande orsaker till ungdomarnas svårigheter på arbetsmarknaden i dag. När den totala efterfrågan på arbetskraft är svag, är det de som står i begrepp att gå ut i arbetslivet som drabbas först. Och det gäller i hög grad våra ungdomar. En annan faktor som gör det allt svårare att få foten innanför fabriksporten eller kontorsdörren är den snäva intressepolitik som tyvärr präglar vårt samhälle. Organisationerna värnar helt enkelt om dem som redan finns i medlemsregistret — andra må klara sig bäst de kan. Över huvud taget är det svårt för våra ungdomar att få en chans att visa vad de duger till. När de väl fått den chansen, klarar de sig i regel alldeles utmärkt. Jag menar alltså att våra höga ingångslöner är ett reellt hinder för nyanställning av ungdomar, och jag tror att bl.a. arbetsmarknadsministern och SSU har fel när de så kategoriskt hävdar motsatsen. Inte minst för det lilla företaget är det oftast säkrare att välja en person med arbetslivserfarenhet än att ta en 18-19-åring, som kommer direkt från skolan och som man måste vara beredd att själv utbilda för det aktuella arbetet. Valet blir med andra ord lätt, eftersom lönen praktiskt taget är densamma. Om man kopplar det till något som jag tror att industriministern och jag också är överens om, nämligen att en stor del av näringslivets expansion kommer att ske i små och medelstora företag, blir det här problemet speciellt viktigt att komma till rätta med. Herr talman! Det är därför min förhoppning att industriministern inte backar utan vidhåller sin uppfattning att det här bör prövas.
Herr talman! Jag har inte backat från min uppfattning, utan jag har här upprepat det jag sade i intervjun. Jag har också betonat här såväl som i intervjuuttalandet att denna fråga är en fråga för arbetsmarknadens parter. Jag har fört fram en tanke om att man kunde göra ett försök i ett par län med lägre ingångslöner för ungdomar. Syftet har jag klart angivit i intervjun och här, nämligen att försöken skulle testa påståendena att lägre ungdomslöner innebär att mängder av ungdomar skulle få jobb. Men det är arbetsmarknadens parter som får ta upp denna fråga och avgöra om sådana försök skall komma till stånd. Men jag anser att det för både debattens och den allvarliga frågans skull — det gäller ju ungdomsarbetslösheten — vore av värde om arbetsmarknadens parter ville göra ett försök på detta område. Utgångspunkten för mitt sätt att resonera har varit att problemen i Sverige på sysselsättningsområdet är så stora och ungdomsarbetslösheten så allvarlig. I detta för nationen allvarliga läge måste alla möjligheter att komma till rätta med problemen prövas. Därför menar jag att man måste samverka för att hitta lösningar. Då är det inte alltid säkert att gamla beprövade metoder hjälper.

Här har nu från olika håll visats intresse för detta. Inte minst innebär det avtal som Metall nyligen träffade med Verkstadsföreningen att man under 1983 skall pröva ett system med lärlingslöner. Jag vill även undersöka om detta försök stämmer in på verkligheten — att jobben för ungdomar skulle komma till stånd lättare med dessa lärlingslöner som Verkstadsföreningen och Metall har kommit överens om. Det var precis den typen av försök jag avsåg med mitt uttalande.
Herr talman! Det är alldeles utomordentligt tillfredsställande att få industriministerns försäkringar om att han inte backar och att han kommer att fortsätta arbetet med att skapa opinion för t.ex. sänkta ingångslöner för ungdomar. Jag skulle vilja rekommendera industriministern att ta ett samtal med sina partikolleger i utbildningsutskottet i riksdagen, som häromdagen förvägrade arbetsmarknadsutskottet möjligheter att realbehandla och yttra sig över moderata samlingspartiets förslag till lärlingssystem. Vårt förslag innebär just en sådan ytterligare belysning av grundorsakerna — och förslag till möjliga lösningar vad gäller ungdomsarbetslösheten — som industriministern tar upp i sitt svar. Vi tycker att det är märkligt att den öppna attityd som industriministern visar inte på något sätt har visat sig bland hans partikamrater i riksdagen. Från moderata samlingspartiets sida är vi också beredda att samverka så långt som möjligt för att få bukt med ungdomsarbetslösheten. Jag hoppas att industriministern lyckas övertyga sina partikamrater om att de borde skaffa sig samma inställning som industriministern har.
Herr talman! Den utgångspunkt som industriministern nu redovisar tycker även jag är alldeles utmärkt. När det gäller ungdomslönernas betydelse för sysselsättningen kan det inte vara på annat sätt än att det finns ett direkt samband. Jag tycker knappast att det behövs något försök. Som företagare tvingas man vara ytterst försiktig med nya anställningar just eftersom lönekostnaderna är så höga. Speciellt i det lilla företaget anställer man för att få ett preciserat arbete utfört, och kostnaden får inte bli högre än att den går att ta ut. Det finns inga marginaler för det. Det är självklart att om man får i stort sett samma lönekostnad för ungdomar som inte har någon arbetslivserfarenhet alls som för den som kanske har arbetat flera år i yrket och har ett dokumenterat kunnande, då blir inte valet svårt för arbetsgivaren. Men en kanske allvarligare spärr är att man drar sig för att göra de nyanställningar som kanske i och för sig inte är nödvändiga, men som man skulle kunnat göra som en framtidsinvestering eller för utbildning om inte kostnaden hade varit för hög. Jag tycker att detta är så självklart att det egentligen inte skulle behöva diskuteras.
Herr tälman! Jag menar att det behövs försök och vill poängtera att mina uttalanden i den här frågan skall knytas samman med en försöksverksamhet i ett par geografiskt avgränsade områden, t.ex. län. Vi vet inte om lägre ungdomslöner skulle innebära att fler ungdomar anställdes. Erfarenheterna från andra frågor där det gjorts uttalanden med innebörden att fler människor skulle anställas om lagstiftningen ändrades, är inte särskilt positiva. Men jag anser likväl att en försöksverksamhet skulle ha det goda med sig att vi då får de påståenden testade som ofta förs fram om att lägre ingångslöner under en begränsad tidsperiod skulle innebära att fler ungdomar anställdes. Min uppfattning är alltså att i första hand en försöksverksamhet bör komma till stånd, och naturligtvis skulle den förhoppningsvis leda till att ungdomar fick jobb och fotfäste på arbetsmarknaden. Men vi skulle också få prövat om det ligger något i de påståenden som ofta förs fram t.ex. från småföretagarhåll.
Herr talman! Det är bra att industriministern vidhåller uppfattningen att det åtminstone borde komma till stånd en försöksverksamhet. Men industriministern vägrar tydligen att ta upp en diskussion utifrån lärlingsutbildningsförslagets utgångspunkter, och då får jag precisera mig: Är industriministern beredd att medverka till att försök med lärlingsutbildning — som också innebär lägre ungdomslöner och dessutom har en mängd andra fördelar — kommer till stånd i ett antal län? Min andra fråga är: Anser inte industriministern att — oavsett om vi fattar beslut om lönerna i riksdagen — det har någon betydelse för opinionsbildningen och den vidare utvecklingen av den här frågan vad riksdagen samt riksdagens partier och politiker säger? Om svaret blir jakande, måste en väsentlig del av industriministerns fortsatta ansträngningar för att åstadkomma någonting på detta område bli att missionera också i hans eget parti om det rimliga i sänkta ingångslöner.
Herr talman! Jag har självfallet ingenting emot att man börjar med att göra ett försök. Och jag tror att det vore mycket värdefullt om industriministern kan medverka till att få till stånd ett sådant. Liksom Bengt Wittbom tror jag att den kanske viktigaste åtgärden är att komma fram till en bra lärlingsutbildning — det har vi inte i dag. En av de främsta orsakerna till det är att de mindre företagen — som säkert är bäst lämpade att ta hand om lärlingar — inte har råd att göra det. De statliga bidragen är för låga för att täcka arbetsgivarnas merkostnader. Jag tycker alltså att en effektiv lärlingsutbildning är det bästa sättet att uppnå det resultat som vi gemensamt eftersträvar.
Herr talman! Jag vill upprepa än en gång att jag i intervjun och här i svaret klart har understrukit att om sådana försök skall göras, så bestämmer arbetsmarknadens parter formerna. Det är de parterna som avgör om det skall bli något försök och hur det i så fall skall utformas. Om inte arbetsmarknadens parter finner något intresse för detta, faller ju hela frågan. Och då är det inte mer att diskutera när det gäller den frågan, eftersom detta är ett område som tillhör arbetsmarknadens parter.
Herr talman! Jag måste återkomma igen — jag tror nämligen att det vore bra om vi fick ett svar från industriministern på den fråga som jag har upprepat ett antal gånger. Industriministern talar ändå om en rimlig lösning. Då frågar jag: Anser industriministern att ett försök med lärlingsutbildning i några län skulle kunna betecknas som en rimlig lösning för att se om t.ex. lägre ingångslöner för ungdomar får de effekter som inte bara företagare utan väldigt många människor tror. Jag vill också säga: Det är klart att det är arbetsmarknadens parter som har att träffa avtal om lönerna. Men riksdagen och regeringen skulle faktiskt kunna ta initiativ som också berör detta, t.ex. genom att man kallar till sig parterna för att diskutera formerna för ett lärlingssystem, som självfallet också måste innehålla samtal om lönenivåerna i ett sådant system. Jag vore tacksam om jag fick ett svar från industriministern vad gäller lärlingssystemet.
Herr talman! Jag upprepar igen, och sedan får herr Wittbom notera ytterligare en gång, att mitt uttalande har gällt lägre ingångslöner för ungdomar, om de därmed skulle kunna få fotfäste på arbetsmarknaden, och en försöksverksamhet som arbetsmarknadens parter har att avgöra. Något ytterligare uttalande har jag inte gjort i frågan och kommer inte heller att göra det. Min avsikt är icke heller att i den utomordentligt allvarliga fråga som ungdomsarbetslösheten är för många ungdomar och deras föräldrar och anhöriga söka en politisk träta om denna definitionsfråga.
Herr talman! Nej, jag vill inte ha någon politisk träta med industriministern. Tvärtom vill vi försöka åstadkomma här i riksdagen precis den samverkan som industriministern talar om för att komma till rätta med grundorsakerna till den trendmässigt växande ungdomsarbetslösheten. Jag vill för protokollet konstatera att socialdemokraterna i riksdagen, t.ex. genom att inte vilja remittera vårt förslag till lärlingssystem till arbetsmarknadsutskottet för yttrande, inte har ställt upp på samverkanslinjen. Slutligen vill jag säga, herr talman, att jag förstår att industriministern till varje pris vill undvika att tala om det lärlingssystem som socialdemokraterna avvisar och som är utformat av moderata samlingspartiet. Vi vet ju att det finns en stark opinion också inom det socialdemokratiska partiet för förslaget, och industriministern vill naturligtvis inte oroa denna opinion.
Herr talman! Jag vill lugna herr Wittbom — det är inte alls fråga om detta. Men när jag lyssnar på ytterligare ett inlägg från herr Wittbom, börjar jag undra om han verkligen är intresserad av sakfrågan, ungdomsarbetslösheten. Hans fortsatta argumentering på den här punkten ger mig alltmer intrycket att han nu fortsätter debatten i förhoppningen att hitta sprickor inom arbetarrörelsen som han kan gotta sig åt. Det måste väl ändå vara så att sakfrågan, nämligen ungdomsarbetslösheten, är det väsentliga för oss. Jag har framfört mitt förslag. Jag står för det förslaget. Jag har upprepat det här i kammaren i dag. Det vore värdefullt om arbetsmarknadens parter ville pröva frågan om lägre ingångslöner för ungdomar på försök, för att få testa den uppfattning som finns på företagarhåll, att här väntar tusentals jobb åt ungdomar, bara vi får ett lämpligt system för inträde på arbetsmarknaden.
Herr talman! Det är just sakfrågan vi är intresserade av. Och det är just därför som vi söker redovisa att det finns en bred opinion ute i landet för ett lärlingsutbildningssystem som innebär att vi tar itu med problemet med de alltför höga ungdomslönerna. Som industriministern vet, befinner sig moderata samlingspartiet i opposition. Det är alldeles självklart att vi då på alla sätt försöker påverka majoriteten och dem som har regeringsansvaret att åtminstone diskutera lärlingsutbildningsförslaget — vilket man ju inte har velat göra — därför att vi tror att detta är ett förslag som vi i samverkan gemensamt skulle kunna sätta i sjön. Vi tror att det påtagligt skulle kunna bidra till lägre ungdomsarbetslöshet.

Herr talman! Christer Eirefelt har frågat utbildningsministern vad hon ämnar vidta för åtgärder så att bestämmelserna för statlig upphandling följs och normala konkurrensregler inte sätts ur spel i samband med upphandlingen av datorer till gymnasieskolan. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Styrelsen för teknisk utveckling har fått regeringens uppdrag att i samverkan med Svenska kommunförbundet och skolöverstyrelsen upphandla en prototypomgång datorer — inkl. mjukvara och läromedel — att prövas i några skolor i landet. Upphandlingen avser 75 datorenheter, som kommer att placeras ut i 15 skolor. Leverans kommer att ske i september 1983 och Nr 100 omfatta prototypläromedel och prototyputrustning för sammanlagt 2,4 milj.kr. Upphandlingen är ett första led i Teknikupphandlingsprojektet Datorn i Skolan—- TUDIS —- som syftar till att ta fram en ny dator speciellt anpassad för skolans behov och med ny programvara och nya läromedel. Upphandlingen är upplagd som en förhandlingsupphandling, vilket ofta är en lämplig upphandlingsform vid teknikupphandling. Efter en första utvärdering av prototyperna har kommunerna option på beställning av en förserie på ytterligare 350 enheter till samma styckepris. TUDIS-projektet skulle därmed vara avslutat vid halvårsskiftet 1984, då vanlig serieupphandling kan ta vid. Enligt de uppgifter jag inhämtat har de bestämmelser som gäller för statlig upphandling till fullo följts. Några konkurrensregler har inte satts ur spel. Tvärtom har det varit fråga om en extrem konkurrensupphandling med många anbudsgivare.

Herr talman! Jag tackar industriministern också för det här frågesvaret. Det är sannerligen stor spännvidd mellan ämnesområdena. Det finns egentligen två orsaker till att jag velat fästa uppmärksamheten på den här teknikupphandlingen för gymnasieskolans datorundervisning, som hiltså STU har gjort på uppdrag av regeringen. Dels tycker jag att det generellt finns anledning att peka på de risker för godtycke och avsteg från normala konkurrensregler som den här typen av upphandling innebär. Dels tycker jag att just det här projektet har en del minst sagt tveksamma inslag. När det gäller den generella delen av min fråga, vill jag först ha sagt att jag inte tar avstånd från den här formen av teknikupphandling som sådan. Jag tror tvärtom att det är ett bra sätt att stimulera den tekniska utvecklingen. Vad vi måste göra är alltså att hitta former för upphandlingen som inte ger utrymme för att gå vid sidan av de regler vi har. Det exempel jag har tagit upp, TUDIS-projektet, visar, såvitt jag kan förstå, att den risken är uppenbar. När jag har försökt sätta mig in i hur upphandlingen har gått till, har jag fått anledning att notera åtminstone fyra frågetecken. För det första har STU konstruerat det vinnande anbudet genom att ta skilda delar från tre olika anbudsgivare. Och det har man gjort utan att de andra företagen fått motsvarande chans att diskutera. Enligt uppgift hörde de över huvud taget inte ett ord från STU sedan de lämnat sin offert. Upphandlingsbestämmelserna säger uttryckligen att anbud och anbudsgivare skall behandlas objektivt och likvärdigt. Kan man verkligen säga att det har skett i det här fallet? Jag tycker alltså inte det. För det andra hemligstämplades den kravspecifikation som ingick i 17. anbudshandlingarna ända till dess man hade tecknat avtalet. Det motsvarar inte heller den öppenhet som upphandlingsbestämmelserna anger. Det är faktiskt anmärkningsvärt att kravspecifikationen i en offentlig upphandling är hemligstämplad. Det kan knappast motsvara vad industriministern anser vara ”en extrem konkurrensupphandling”. För det tredje har STU föreskrivit att skoldatorn TUDIS skall arbeta med ett praktiskt taget okänt programspråk, och därmed utestänger man automatiskt flera tänkbara leverantörer. Den fjärde och sista, men inte minst viktiga punkten, är vad det här innebär för kommunernas inköp i framtiden. Riskerar man inte med det här förfaringssättet att låsa fast hela skoldatorutvecklingen till denna enda STU-dator? Och hur går det då med den fria konkurrensen? Det skulle förvåna mig, industriministern, om inte också Kommunförbundets handläggare har en del frågetecken i sina anteckningsblock.
Herr talman! Jag borde möjligen ha haft med följande i mitt svar. Jag ber att få ta med det i min replik i stället. Av misstag hemligstämplades kravspecifikationen på STU under en enda dag. I den frågan måste herr Eirefelt ha fått en felaktig uppgift. Att det var ett misstag bekräftas av att samliga intresserade anbudsgivare och skolor då redan fått tillgång till kravspecifikationen. Vidare är det viktigt att påpeka att i anbudsfrågan var det klart uttalat att anbud kunde lämnas på såväl hela projektet som på delar av det. I det valda alternativet är Esselte Studium huvudleverantör med två svenska innovationsföretag som underleverantörer. Dessa båda företag svarar för datorutrustning och programvara och Esselte Studium för de nya läromedlen i anslutning till huvudprojektet. De båda innovationsföretagen offererade endast datorutrustning och programvara men refererade i anbudet till Esselte Studium vad gäller läromedel. De båda förstnämnda företagen, de två svenska innovationsföretagen, var enligt de uppgifter jag har klart överlägsna sina konkurrenter både tekniskt och prismässigt vad gäller datorutrustningen och programvaran. Att i nedsättande ordalag tolka förfaringssättet som att STU konstruerat det vinnande anbudet förefaller helt orimligt. Jag tycker dessutom att detta projekt, TUDIS-projektet, hittills är ett utmärkt exempel på hur man genom teknikupphandling kan ta fram en bättre och mer anpassad produkt. Det finns således ingen orsak att vidta några åtgärder med anledning av det skedda, utan vi kan lära av detta för framtiden i stället.
Herr talman! Problemet, industriministern, är ju att konkurrenterna inte fick samma chans att förhandla. När det gäller kravspecifikationen är det faktiskt så att den hemligstämplades den 10 maj och att hemligstämpeln inte hävdes förrän den 22 december 1982. Det rör sig alltså ingalunda om några enstaka dagar. Industriministern berörde inte frågan om vad detta kommer att betyda för kommunerna i framtiden. Förutom risken för avsteg från konkurrensreglerna — vilket jag alltså menar att vi måste vara synnerligen observanta på, eftersom de riskerna på sätt och vis finns inbyggda i detta förfaringssätt — tycker jag att den här kopplingen till statsbidraget är den viktigaste delfrågan. Det kan ju inte vara riktigt att statsbidraget nu knyts till just detta system. Inte minst viktigt är att vi har kommuner som redan har köpt ett annat märke. När de skall komplettera sina system måste de kunna göra detta utan att styras av statsbidraget. På denna punkt finns det en oro ute i kommunerna, vilken jag tycker är förståelig. Det vore värdefullt om industriministern redan nu kunde säga, att någon sådan styrning och begränsning av konkurrensen inte kommer att ske.
Herr talman! Jag lovar att undersöka uppgiften om kravspecifikationen, eftersom herr Eirefelt nu upprepar sin uppgift och jag har tillgång till en annan uppgift. Den uppgift jag har tillgång till, och som jag nämnde här för en stund sedan, är att kravspecifikationen av misstag hemligstämplades på STU under en enda dag. Att det var ett misstag, menade jag, bekräftas av att samtliga intresserade anbudsgivare och skolor då redan fått tillgång till hela kravspecifikationen. Men eftersom dessa uppgifter föreligger, lovar jag ändå att göra en noggrann undersökning rörande vad som har förevarit på denna punkt. Jag upprepar att man för att tillgodose läromedelsbehovet tog kontakt med såväl Esselte Studium som Liber, vilka är de främsta alternativen på läromedelssidan. Men Liber avböjde dock enligt uppgift att medverka i ett projekt tillsammans med de båda svenska innovationsföretagen. Då blev Esselte Studium det enda återstående alternativet. Att i nedsättande ordalag, vilket jag upplevde att herr Eirefelt gjorde, tolka detta som att STU har konstruerat det vinnande anbudet, förefaller helt orimligt.
Herr talman! Jag tycker att det, inte minst för statusen på den framtida teknikupphandlingen, vore värdefullt om vi kunde få till stånd en sådan undersökning när det gäller t.ex. kravspecifikationen. En sådan undersökning borde kanske omfatta den här TUDIS-upphandlingen i dess helhet. Jag har redan sagt att jag tycker att teknikupphandling är bra och därför bör stimuleras. Detta hindrar inte att vi måste vara mycket observanta när det gäller risken för konkurrenssnedvridning. TUDIS-projektet visar med all önskvärd tydlighet att det finns sådana risker. Dessutom kan man faktiskt, herr industriminister, ifrågasätta om detta är en teknikupphandling i vanlig bemärkelse. En så detaljerad specifikation som är aktuell här verkar ju tvärtom styrande för utvecklingen.
Herr talman!

Jag har kommit överens med Karin Ahrland om att interpellationen skall besvaras den 25 mars 1983.
Herr talman! Margareta Palmqvist har frågat om jag är beredd att vidta åtgärder så att onödiga uppgifter inte följer med barnens journaler till skolhälsovården. De nuvarande blanketterna för mödraoch barnhälsovårdsjournalerna fastställdes av socialstyrelsen 1981. Mödrahälsovårdsjournalen omfattar fyra olika blanketter. En kopia av blankett 1, som innehåller uppgifter om tidigare sjukdomar, graviditeter m.m., följer med barnet till barnavårdscentralen. Från medicinsk synpunkt är det naturligtvis angeläget för barnhälsovården att få vetskap om eventuella sjukdomar hos modern, förlossningskomplikationer m.m. som kan ha betydelse för barnets hälsa. Ju tidigare man kan upptäcka sjukdomssymtom hos barnet, desto tidigare kan man sätta in en adekvat behandling och därmed förebygga senare komplikationer eller handikapp. Exempel på detta är vissa ärftliga ämnesomsättningsrubbningar, där det är mycket viktigt att börja behandlingen så tidigt som möjligt. Innan barnhälsovårdsjournalen lämnas över till skolhälsovården sker en gallring. Endast sådana uppgifter som det är av betydelse för skolhälsovården att känna till lämnas vidare. Uppgifter som kan vara till nackdel för barnet lämnas inte ut. I tvivelaktiga fall skall enligt socialstyrelsens anvisningar föräldrarna tillfrågas. I sådana fall skall alltid omsorgen om barnet vara vägledande. Personalen inom skolhälsovården tillhör medicinalpersonalen och står under särskild tillsyn av socialstyrelsen. Verksamheten inom skolhälsovården är på samma sätt som annan hälsooch sjukvård underkastad sekretesslagens bestämmelser. Av vad jag har sagt framgår att det finns föreskrifter som skall skydda barnens och föräldrarnas integritet. Jag utgår från att dessa tillämpas på ett riktigt sätt. Några åtgärder från min sida anser jag inte vara påkallade f.n.

Herr talman! Först ber jag att få tacka för svaret. Det var naturligtvis med en viss besvikelse som jag lyssnade till det här svaret. Innan jag bestämde mig för att ställa min fråga till statsrådet, hade jag kontakt med flera personer som på olika sätt arbetar med det blankettsystem som frågan gäller. Samtliga tyckte att det är mycket angeläget att systemet blir föremål för en översyn nu. Det dröjer några år, innan de första nya journalerna kommer till skolhälsovården. Med varje årskull barn tillkommer 70 000-90 000 nya journaler, och bland barnen finns det många vilkas föräldrar har svårt att bevaka sina rättigheter. Man kan tycka att de restriktioner som finns borde räcka. Men just dessa barn kanske har föräldrar, som inte kan begära uppgifter och inte har klart för sig vilka rättigheter de har. Det förutsätter att man vet dels att information förs över från mödravården via barnavården till skolhälsovården, dels att man har rätt att begära att vissa uppgifter inte får lämnas ut. Den som saknar dessa kunskaper är helt beroende av personalens omdömesförmåga. Exempelvis invandrare som inte kan vårt språk torde ha mycket svårt att bevaka sina rättigheter. Därför borde all onödig information rensas ut. Informationssystemet skall tillgodose barnets behov. Underordnat detta mål skall systemet sedan vara lättillgängligt, vara lätt att tyda och enhetligt m.m. för att tillgodose personalens behov av underlag i sitt arbete med att stödja barnet. Enligt min mening borde det ske en automatisk utgallring av vissa uppgifter, t.ex. vid övergången från barnavårdscentralen till skolans hälsovård. Men enligt socialstyrelsens anvisningar skall, såvitt jag kan tolka dem, det omvända förfarandet tillämpas. Om det inte finns något som av personalen kan bedömas vara till men för barnet, kan t.ex. första delen av mödravårdscentralens journal följa med till skolan. Jag skulle önska att man gjorde precis tvärtom, att man plockade bort den delen och endast i de fall där det finns särskild anledning med hjälp av föräldrarna begär att få ut mödravårdsjournalen till skolan. Jag hoppas att statsrådet är beredd att på nytt ta upp dessa frågor.
Herr talman! Som jag sade i mitt svar till Margareta Palmqvist är dessa blanketter fastställda av socialstyrelsen så sent som 1981. Jag sade i svaret också att omsorgen om barnet skall vara vägledande, när barnhälsovårdens personal går igenom journalen för att se om det finns någon uppgift, som kan skada barnet om skolhälsovården får kännedom om den. Anledningen till att barnhälsovårdens journaler lämnas ut till skolhälsovården är naturligtvis att man vill upprätthålla en kontinuitet när det gäller vården av barnet. Om personalen bedömer att en viss uppgift kan vara känslig, skall, som jag sade förut, föräldrarna lämna sitt medgivande. Margareta Palmqvist har pekat på olika svårigheter för föräldrarna. Jag vill framhålla att förfarandet hela tiden sker under sekretess. Personalen har fått utbildning om sekretesslagstiftningen. Jag har inte fått in några rapporter om att det skulle vara några problem eller att personalen inom skolhälsovården inte iakttar sin tystnadsplikt. Det har inte framkommit vid de kontakter som vi har haft med skolöverstyrelsen.

Herr talman! Jag tackar för denna försäkran. Det är klart att jag inte har några klagomål på personalen. Jag utgår från att den personal som är inblandad i denna verksamhet följer de bestämmelser som gäller. Men det kan ändå vara svårt att följa dem. Jag tycker därför att det är angeläget att man underlättar personalens arbete så mycket som möjligt. Vill man ha en fortlöpande information — och det behöver man — från det barnet är ett litet foster och fram till dess att det slutar skolan, hinner det bli väldigt många som har med barnet att göra. Det är alltså många personer för varje barn som vi har att ställa krav på att de följer gällande bestämmelser. Om vi kan på något sätt kan underlätta för den personalen, tycker jag att vi skall ta de möjligheterna. Men jag är tacksam för att statsrådet är beredd att följa de här frågorna även i fortsättningen.

Herr talman! I föreliggande betänkande från konstitutionsutskottet behandlas ett antal motioner, som i huvudsak berör den kommunala kompetensen, kommunalrätten i övrigt samt den kommunala demokratin. Till betänkandet har fogats inte mindre än 14 reservationer och ett par särskilda yttranden, vilket vittnar om betydande skillnader i synsättet på ifrågavarande kommunalpolitiska frågor. Min avsikt är att något beröra fyra av de sex reservationer som utskottets moderata ledamöter ställt sig bakom. Andra företrädare för vårt parti kommer senare att ta upp de övriga. I reservation 1 har de borgerliga partierna samfällt anslutit sig till motionskrav om rätt för kommunerna att införa vårdnadsersättning. Det är förvånansvärt att de socialistiska partierna intar en så trångsynt ställning i den här frågan. Vi torde alla vara överens om behovet av en god barnomsorg och det berättigade i att det görs särskilda insatser för barnfamiljerna. Men härifrån till den ensidiga satsningen på daghemmen är steget förvisso långt. Alldeles uppenbart har denna fört med sig betydande orättvisor barnfamiljerna emellan och på ett effektivt sätt stoppat allt vad valfrihet heter. Vissa barnfamiljer gynnas av omfattande subventioner på skattebetalarnas bekostnad medan andra inte får något i det avseendet utan enbart får vara med och betala. De familjer som önskar ordna sin barnomsorg på annat sätt än genom de kollektiva daghemmen göre sig inget besvär att söka stöd från samhället. ”Adternativa vårdformer tolereras inte från de socialistiska partiernas sida. Ordet valfrihet tycks för dem vara ett okänt begrepp. Med bästa vilja i världen kan man inte påstå att den ensidiga satsningen på daghemmen varit lyckosam. Trots ambitiösa kommunala insatser till enorma kostnader har problemen hopat sig och svårigheterna ökat. Inser man verkligen inte från socialdemokratiskt och kommunistiskt håll att det är hög tid att tänka i andra banor, att skapa alternativen och åstadkomma en reell valfrihet? Verkligheten har ju visat, att daghemmen ingalunda är allena saliggörande för att klara behoven på det här området. Det är min fasta övertygelse att man inom ramen av oförändrade kostnader skulle kunna vidga omfattningen av barnomsorgen genom att införa alternativa vårdformer. Man skulle skapa rättvisa och valfrihet för barnfamiljerna att ordna vården av sina barn på det sätt som de själva — och inte samhället — finner vara lämpligt. Kommunal vårdnadsersättning är en sådan vårdform som enligt vår mening bör prövas 'och ges möjlighet till. Utskottsmajoriteten har ingen förståelse för detta. Man hänvisar till att regeringsrätten genom dom fastslagit att lagstiftningen måste ändras för att det skall bli möjligt att införa en dylik vårdnadsersättning. Någon sådan lagändring vill majoriteten inte medverka till. Det är detta jag tycker är så trångsynt. Så låst är man i sina daghemspositioner att man inte vill medverka till att ge kommuninnevånarna möjlighet att i vanlig demokratisk ordning själva avgöra om de vill införa vårdnadsersättning eller inte. Som framgår av utskottsbetänkandet har så sent som föregående år framlagts ett betänkande ”Kommunerna och näringslivet” av vilket det framgår hur det förhåller sig med den kommunala kompetensen på området. Av redogörelsen framgår att huvudregeln är att kommunen inte skall stödja enskilda företag. Däremot finns goda möjligheter för kommunerna att genom förberedande åtgärder främja näringslivet och företagens insatser. Kommunerna har också möjligheter att ingripa när det gäller nödsituationer, t.ex. om det inträffar en allvarlig kris inom näringslivet. Detsamma gäller om någon serviceinrättning av betydelse för kommunen skulle försvinna genom någon särskild åtgärd. Då har också kommunerna rätt att ingripa. Gällande rätt ger alltså kommunerna omfattande möjligheter att verka på här ifrågavarande område. Något behov av att ytterligare utvidga dessa befogenheter föreligger inte. Så sent som föregående år framlades det av mig åberopade utredningsbetänkandet Kommunerna och näringslivet angående den kommunala kompetensen på näringslivets område. Det måste därför vara en överloppsgärning att nu åter göra en dylik översyn. Reservation 3 behandlar det kommunala serviceansvaret. Från moderata samlingspartiet har vid upprepade tillfällen föreslagits att kommunallagen skall ändras så att kommunerna ges möjlighet att begränsa sitt serviceansvar inom områden för fritidsbebyggelse och därmed också få rätt att tillämpa annan avgiftsersättning. Under senare år har det blivit allt vanligare att fritidshus i närheten av tätorter omvandlats till permanentbostäder. Detta har för vissa kommuner medfört betydande svårigheter med anledning av likställighetsprincipen i den kommunala kompetensen, vilken föreskriver att kommunens medlemmar skall behandlas lika så att ingen gynnas eller missgynnas i förhållande till någon annan. Samma krav på service ställs därmed i de områden där fritidshusen övergått till permanentbostäder som i för permanentbebyggelse planerade områdena när det gäller t.ex. skolskjutsar, vatten och avlopp, elförsörjning och bibliotek. För att komma till rätta med de problem som här uppstår har många kommuner valt att begränsa byggrätten. Detta inskränker allvarligt den enskildes rätt och frihet att ordna sina bostadsförhållanden på det sätt han själv finner vara ändamålsenligt. Vi moderater anser därför kommunernas tillvägagångssätt vara mindre lämpligt och förordar i stället att man söker lösa problemen genom att begränsa det kommunala serviceansvaret. Bestämmelserna i kommunallagen om lika behandling av kommuninvånarna bör därför i det här hänseendet ändras så att det skapas möjlighet att i den översiktliga planeringen avgränsa områden för fritidsbebyggelse med ett begränsat kommunalt serviceansvar. Den enskilde får därmed möjlighet att själv avgöra om han vill ordna sina bostadsförhållanden på dylika villkor, i full vetskap om att han ej äger rätt att senare ställa krav på en med andra kommuninnevånare fullt jämförbar service. Så slutligen några ord om reservation 13 om kommunalt partistöd. De gällande reglerna för såväl det statliga som det kommunala partistödet beslutades av riksdagen 1972 och bygger på den överenskommelse som träffades av partierna i 1971 års partistödsutredning. De har således existerat i mer än tio år, och redan av det skälet finns det nu anledning att göra en översyn av dem. Denna bör främst gälla stödets konstruktion. Uppenbart är att de nuvarande beräkningsgrunderna är mindre tillfredsställande. Det innebär att bidrag utgår till varje parti som är representerat i fullmäktige med samma belopp för varje plats som partiet har. Ett stort parti med talrik fullmäktigerepresentation gynnas alltså på ett påtagligt sätt i jämförelse med ett litet parti med få representanter. Ofrånkomligt är emellertid att utgifterna för partierna till betydande delar är lika stora. Försändelser till hushållen blir t.ex. inte billigare därför att partiet är litet, ej heller annonseringen i dagspressen, för att ta ett annat exempel. Rättvisan kräver därför att det bör utgå ett för alla partier lika stort grundbidrag, kompletterat med ett mandatbidrag. Så är förhållandet när det gäller det statliga partistödet, och så bör det också vara när det gäller det primäroch landstingskommunala. Vi moderater hemställer därför om en översyn av partistödet. Den bör bygga på den kartläggning av det offentliga stödet till partierna som riksdagen begärde förra året. Särskild uppmärksamhet bör ägnas frågan om ett för alla partier lika stort grundstöd som komplement till stödet per mandat. I det här sammanhanget vill jag också uttala att jag inte finner skäl föreligga att nu även införa ett kyrkokommunalt partistöd. Förhållandena i de kyrkokommunala kommunerna är avsevärt mer komplicerade när det gäller partigrupperingarna än i de borgerliga kommunerna. Därtill kan ifrågasättas det lämpliga i att i dessa tider ytterligare belasta de kommunala kostnaderna med nya åtaganden. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservationerna 1, 2, 3 och 13.

Herr talman! Kommunerna är de grundläggande delarna i vårt demokratiska styrelsesystem, och de har ju undan för undan fått allt större uppgifter. Den stora betydelse som kommunerna har och det intresse som visats för den kommunala verksamheten manifesteras på sitt sätt av det stora antal motioner som tas upp i det betänkande som kammaren nu behandlar. Från centerns sida fäster vi mycket stor vikt vid den kommunala självstyrelsen, vilket bl.a. kommer till uttryck i en omfattande partimotion till årets riksdag med förslag till en rad reformer. Delar av denna partimotion behandlas i det nu föreliggande betänkandet. Det bör dock understrykas att de viktiga och övergripande aspekter på den kommunala demokratin som innesluts i våra krav på skilda valdagar och förlängd mandatperiod inte är medi det nu aktuella paketet. Dessa krav, som vi motiverat utförligt dels i partimotionen, dels i en särskild och omfångsrik motion från centern, kommer att behandlas till hösten i samband med andra frågor som rör vår författning. Jag vill dock redan nu särskilt poängtera att vi anser att skilda valdagar och längre mandatperioder är mycket viktiga inslag i vår strävan att vitalisera, förstärka och bygga ut den kommunala demokratin. Och jag hoppas att dessa frågor skall kunna lösas på det sätt som vi angett från centerns sida. I det betänkande som vi nu behandlar gäller den första delen krav på förändringar av den kommunala kompetensen. Den senare delen av betänkandet tar upp frågor som rör formerna för och tillämpningen av den kommunala demokratin. Jag skall här för min del, herr talman, hålla mig till den förra delen. De kommunaldemokratiska frågorna i den senare delen kommer att tas upp av Sven-Erik Nordin. Med den kommunala kompetensen — dvs. vad man i kommunerna har rätt att göra och inte göra — förhåller det sig så, att den på vissa områden är mycket vid, på andra ganska snäv. Det är dels en lång historisk tradition, dels konkreta lämplighetsavvägningar som kommit att bestämma dessa gränser. Gränserna kan förändras genom ändringar i kommunallagen eller genom direkta föreskrifter i speciallagstiftning. Om var dessa gränser skall sättas kan det råda delade meningar, vilket märks på det betänkande som nu föreligger. Reservationerna är ganska många. Men det är också så att det finns ett slags skymningsland, där det ibland är svårt att konkret avgöra vad som faller in under den allmänna kommunala kompetensen i särskilda fall. Detta är åtminstone till dels en följd av den mångfasetterade verksamhet som kan bedrivas i kommunerna. För denna skymningszon har man som rättesnöre att lita till de utslag som kommer genom att särskilda kompetenstvister förs upp till regeringsrätten och avgörs där. Dessa utslag blir i hög grad prejudicerande. Jag skall inte här närmare diskutera om detta kan anses vara en tillfredsställande ordning eller ej. Det finns skäl som talar såväl för som mot. Om man är missbelåten med regeringsrättens tolkning finns dock alltid möjligheten för riksdagen att lagstiftningsvägen precisera vad som skall gälla. Samtidigt har, som redovisas i utskottsbetänkandet, rättspraxis i stort kommit att följa vissa allmänna principer, vilket ger kompetensdragningen en viss stadga och en betydande grad av förutsebarhet. En av dessa principer är likställighetsprincipen, enligt vilken kommunens medlemmar skall behandlas lika, så att inte vissa medlemmar obehörigen gynnas eller missgynnas i förhållande till andra. Ibland stämmer dock utslag i konkreta ärenden rätt illa med de angivna allmänna principerna. Det jag här sagt har betydelse för den fråga som behandlas i början av betänkandet och som gäller barnomsorgen. Barnomsorgen är sedan länge en viktig kommunal angelägenhet. Det utgår statsbidrag till verksamheten, men trots detta är kostnaderna för barnomsorgen en mycket tung post i den kommunala budgeten. Finansieringen sker till mycket stor del genom kommunalskatten, som alla får vara med och betala. Men den förmån som den kommunala barnomsorgen utgör kommer långtifrån alla barnfamiljer till del. Det gäller alla dem som av nöd tvång eller fri vilja ordnar sin barnomsorg på annat sätt. I en del kommuner har man ansett att detta stämmer dåligt med likställighetsprincipen — en grupp barnfamiljer gynnas ju på en annan grupps bekostnad. Och man har menat att viss vårdnadsersättning borde utgå även till dem som ordnar vårdnaden av sina egna barn på annat sätt. En kommun, Robertsfors, beslöt för några år sedan att en sådan vårdnadsersättning skulle utgå. Detta beslut undanröjdes dock av länsstyrelsen, och regeringsrätten fastställde länsstyrelsens beslut. Man kan naturligtvis diskutera om detta utslag överensstämmer med den likställighetsprincip som skall vara en av grunderna för rättspraxis. Men nu finns detta utslag, och det gör att den enda möjligheten att generellt ge kommunerna rätt att bestämma om någon typ av vårdnadsersättning till föräldrar som själva ordnar barnomsorgen är att föreskriva detta i lag. Denna fråga har tagits uppi bl.a. två centermotioner. Man vänder sig mot den begränsning i den kommunala kompetensen som uppkommit genom regeringsrättens utslag, och man anser att starka rättviseskäl talar för att kommunernas befogenheter uttryckligen vidgas härvidlag. Detta anser vi från centerns sida är ett rimligt krav, som dessutom stämmer väl med den likställighetsprincip som jag tidigare nämnt.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 Det är således en fråga om kommunala angelägenheter. Jag vill understryka att det här förslaget om den kommunala kompetensen på barnomsorgens område givetvis inte påverkar vår inställning i fråga om den statliga vårdnadsersättningen. Vårt krav på det området kommer vi att med kraft driva vidare. Det nu aktuella förslaget om en vidgning av den kommunala kompetensen ligger helt i linje med vår allmänna, principiella syn på barnomsorg och vårdnadsersättning, där vi menar att rättvisa och valfrihet skall vara de grundläggande utgångspunkterna. Om den andra reservationen som centerpartisterna och de övriga borgerliga företrädarna har avgett skall jag fatta mig kort. Socialdemokrater och kommunister i utskottet vill att kommunerna på olika sätt skall få ökade befogenheter inom näringsverksamheten. Den genomgående motiveringen är att man därmed skulle kunna göra kraftfullare insatser för sysselsättningen. Detta är naturligtvis i sig ett mycket behjärtansvärt motiv. Det är dock ganska oklart varthän den socialistiska majoriteten syftar. Argumentationen i motionerna går rätt mycket fram och tillbaka. Som utskottets genomgång visar har kommunerna redan möjlighet att på olika sätt driva sysselsättningspolitik och också att med mera generella medel främja näringsverksamhet. Däremot har det inte ansetts lämpligt att kommunerna direkt går in i varuproduktion, utöver vissa avgränsade servicefunktioner. Men det bör väl — om det skall vara något syfte med motionerna på den socialistiska kanten — vara just detta som majoriteten avser. Detta vänder vi reservanter oss emot. Vi tycker att den avgränsning som nu finns är lämplig just på detta område. Jag ber med detta, herr talman, att få yrka bifall också till reservation nr2.

Herr talman! Konstitutionsutskottets betänkande behandlar en rad motioner i kommunala frågor, och jag vill kommentera några av de frågor där folkpartiet har en annan uppfattning än majoriteten. Först gäller det den kommunala kompetensen i frågor om vårdnadsbidrag. Det är angeläget att kommunerna har en så långtgående kompetens som möjligt inom de områden där kommunerna har ansvaret för samhällets insatser. Ett sådant område är barnomsorgen. Kommunerna arbetar under olika förutsättningar, och speciellt i glesbygdsområden kan förtroendevalda uppleva att rättvisan mellan olika befolkningsgrupper bäst gagnas av, förutom den traditionella barnomsorgen, att också kommunalt vårdnadsbidrag kan utbetalas. Den rättigheten har inte kommunerna nu. Det är så att de lokalt förtroendevalda har den bästa möjligheten att bedöma behoven inom den egna kommunen. Vi diskuterar inte i detta betänkande barnomsorgen som sådan utan kommunernas kompetens inom området. Från folkpartiets sida anser vi det angeläget att frågan om kommunernas rättigheter på området utreds i positiv anda, och jag yrkar sålunda bifall till reservation År Motionerna om kommunernas hantering av de näringspolitiska frågorna gäller också den kommunala kompetensen. Näringslivet är till skillnad från barnomsorgen ett område där det enligt liberal uppfattning inom marknadsekonomins ram är felaktigt att ge kommunerna för stor kompetens. Kommunerna har frihet att vidta generella åtgärder, men de får med vissa begränsningar inte stödja enskilda personer eller enskilda företag. Enligt folkpartiets uppfattning är det självklart att kommunerna inte skall bedriva direkt näringsverksamhet. I en rad socialdemokratiska motioner och vpk-motioner föreslås en utredning om att den kommunala kompetensen bör vidgas så att kommunerna aktivt kan påverka sysselsättningen inom det egna området. Det måste då konstateras, som tidigare har sagts här i debatten, att kommunerna redan nu har stora befogenheter att aktivt arbeta för sysselsättningen. Kommunerna kan bygga ut företagsbyar, hyra ut lokaler och vidta en lång rad åtgärder som kan främja näringslivet. Många kommuner har utanför gällande lagstiftning i ärenden som inte överklagats stött enskilda företag. Det finns visserligen exempel på sådana satsningar som lokalt kan bedömas vara lyckade och som skapat varaktig sysselsättning i svårt utsatta kommuner. Det finns dock kanske ännu fler exempel på misslyckanden och satsningar på företag som redan från början haft bristfälliga förutsättningar. Många kommuner har förorsakats stora förluster. När det nu också från regeringen sägs att de direkta stödåtgärderna till enskilda företag skall minska, att den s.k. akutmottagningen skall stängas, innebär beslut om ökad kompetens för kommunerna att de kommunalt valda förtroendemännen får ett mycket starkt lokalt tryck på sig att gå in med kommunalt stöd i stället för de statliga myndigheterna. De regler som finns i dag är, som jag tidigare har sagt, tillräckliga. Näringslivet måste så långt som möjligt arbeta på marknadsekonomins grund. Jag yrkar bifall till reservation 2, som innebär avslag på de motioner som föreslår en utredning om ökad kommunal kompetens. Den förändring av den kommunala verksamhetens organisation som införandet av kommundelsnämnder och lokala organ innebär är en reform som faktiskt kan hänföras till de största förändringar som genomförts sedan den kommunala självstyrelsen infördes i vårt land. I vissa fall innebär den faktiskt större förändringar i kommunernas struktur än de stora kommunsammanläggningarna. Jag tänker då på att man sammanför tidigare skilda förvaltningar, exempelvis skolstyrelse, socialnämnd och fakultativa nämnder som fritidsnämnd och kulturnämnd, till en enda nämnd. Detta innebär att det blir samma grupp förtroendevalda som inom sitt område har ansvaret för exempelvis skolfrågor och ärenden som hör till socialtjänsten. Vi har ibland diskuterat huvudmannaskapet för förskolan. Ja, där ligger nu vissa kommuner före och lägger ansvaret under samma nämnd. Detta innebär givetvis problem inom de områden som har speciallagstiftning. Det gäller också principiella frågor som kommuninvånarnas rätt till likformig behandling. Även om nämnderna f. n. majoritetsmässigt tillsätts enligt de grupperingar som gäller i resp. fullmäktige kan och måste tolkningarna av de kommunala riktlinjerna bli något olika inom skilda delar av samma kommun. Denna utveckling går snabbt i landet. Vissa kommuner har kommit ganska långt, och andra står i startgroparna för att genomföra en ny organisation. I detta läge är det viktigt att det forskningsarbete som bedrivs omedelbart följs upp så att kommunerna undviker att göra dyrköpta erfarenheter. Det räcker inte med en referensgrupp inom civildepartementet, utan det begränsade forskningsarbete som bedrivs bör följas upp av en arbetsgrupp med företrädare för de politiska partierna. Det är viktigt att forskningsresultaten snabbt kommer ut och kan nyttiggöras i den låt mig säga rent av lavinartade utveckling som kan förutses. Kommundelningar har förekommit under senare år när kommuninvånarna så önskat och praktiska förutsättningar förelegat. Enligt folkpartiets uppfattning är det viktigt att denna utveckling får fortsätta. Signalerna om större restriktivitet är oroväckande. Direktval av kommundelsnämnder är en komplicerad fråga. Den bör utredas. Jag är medveten om att det finns problem exempelvis med olika majoriteter inom delar av samma kommun. Det viktigaste med kommundelsnämndsreformen är emellertid att öka det lokala inflytandet och minska människornas avstånd från de politiska organen. Då kan direktval innebära en vitalisering av demokratin. Reservationen innebär att förslag läggs fram för att komma under bred diskussion. Enligt folkpartiets synsätt är detta angeläget. Jag yrkar bifall till reservation nr 9. Motionen om kooperativ verksamhet är intressant ur flera aspekter. Den är enligt folkpartiets uppfattning för snäv. Ideella insatser kan kanaliseras också på annat sätt än genom kooperativ verksamhet. Exempel på detta är sociala stiftelser och direkta föreningsengagemang. Det viktiga, som också motionen tar upp, är att den enskilda människans idealitet tas till vara på ett bättre sätt. Beträffande kyrkokommunalt partistöd är folkpartiets principiella inställning i frågan stat-kyrka väl känd. Vi anser att det kyrkliga arbetet främjas bäst om kyrkan blir fri och sambandet med staten upphör. Under nuvarande förhållanden är det emellertid angeläget att de grupperingar som är verksamma i de kyrkliga organen får möjlighet att föra ut sina synpunkter om det kyrkliga arbetet. Jag yrkar sålunda bifall till reservation 12 om kyrkokommunalt partistöd. Slutligen, herr talman, yrkar jag bifall till reservationerna 5 och 13. Beträffande reservation 13 vill jag säga att det är angeläget att utredning görs om en utformning av det kommunala partistödet som i högre grad tar hänsyn till de grundkostnader som varje parti har. Som vanligt i sådana sammanhang bör en sådan utredning arbeta under breda parlamentariska förhållanden.
Jag får meddela att anslag om kvällsplenum nu uppsatts.

Herr talman! Att begreppet kommunala frågor är vidsträckt vittnar konstitutionsutskottets betänkande i någon mån om. Det är skiftande frågor som där behandlas. Den kommunala kompetensen berörs i några avsnitt. De borgerliga driver sin linje om vårdnadsersättning. Det vore viktigare att slå vakt om den kommunala barnomsorgen, vars utbyggnad nu är i fara. Den kommunala kompetensen i näringspolitiska frågor har fått ökad aktualitet av flera skäl. Mot kraven från borgerligt håll om ökad privatisering växer det fram uppfattningar om att kommuner och landsting bör vidga sin verksamhet, bl.a. för att klara sysselsättningsfrågorna. Vi har i en vpk-motion förordat en ändring av kommunallagen, så att insatser på detta område blir lagliga. Även i några socialdemokratiska motioner aktualiseras liknande spörsmål. Utskottet instämmer med motionärerna i att det är önskvärt med en översyn av den kommunala kompetensen på det näringspolitiska området och noterar att frågan nu skall bli föremål för en utredning. Därmed besvaras motionerna. Den ståndpunkten kan godtas, men det finns anledning att betona att frågan inte får fördröjas onödigt utan bli behandlad så snart som möjligt. De borgerliga har dock, som vi hört här, reserverat sig och anser inte att det är befogat med en utvidgning av den kommunala kompetensen i fråga om sysselsättningspolitiska åtgärder. Det kan vara betecknande för deras syn på dessa vitala problem. Vpk har också motionerat om en särskild lagstiftning för kommunala bolag. En betydande del av den kommunala verksamheten bedrivs i bolagsform. Aktiebolagslagen är dock utformad på ett sätt som inte svarar mot demokratiska krav. Vi menar därför att det behövs en särskild lagstiftning för denna verksamhet. Utskottet vill dock inte biträda motionsyrkandet utan hänvisar till utredningsbetänkandet om kommunalföretaget. Denna utredning har inte, såvitt jag förstår, angett någon lösning på de problem som tagits upp i motionen. Viss ökad insyn föreslås, men de genomgripande förändringar som behövs saknas. Vi har i motionen exemplifierat problemen med händelserna i Växjö häromåret i samband med oljeskandalen. Det skulle säkert gå att ge åtskilliga exempel på behovet av ändrad lagstiftning på detta område. Ytterligare ett par frågor rörande den kommunala kompetensen behandlas i betänkandet. Den ena gäller frågor med utrikespolitisk anknytning. Engagemang i kommuner för en kärnvapenfri zon har uppkallat en motionär som vill snäva in möjligheterna härvidlag. Till detta vill jag säga att det inte är begränsade utan ökade möjligheter till ställningstaganden i fredsoch solidaritetsfrågor som kan vara motiverade. Detta har jag markerat i ett särskilt yttrande, samtidigt som jag biträtt utskottets ställningstagande till motionen i fråga. Den andra frågan gäller ersättning av kommunala medel för barns rättegångskostnader i mål av allmänt intresse. Denna fråga kommer att tas upp i ett särskilt inlägg senare av Eva Hjelmström. När det gäller utskottets behandling av lokala organ i kommunerna kan sägas att frågan om direktvalda kommundelsorgan länge stått till debatt utan att problem om dessa organs kompetens osv. blivit helt klarlagda. Det är möjligt att den försöksverksamhet med kommundelsnämnder som pågår i några kommuner kan ge bidrag till den fortsatta debatten. Det finns dock en viss skillnad mellan en decentralisering av nämndorganisationen och direktvalda kommundelsorgan. Det är tydligt att debatten måste gå vidare, innan tiden är mogen att förverkliga tanken på direktvalda kommundelsorgan. Låt mig slutligen ta upp frågan om det kommunala partistödets utformning. Det finns säkert skäl för en översyn av gällande regler. Vissa grundkostnader är lika för alla partier oavsett storlek. Detta talar för en konstruktion med visst grundbelopp och mindre mandatbaserat stöd. Förra året uttalade konstitutionsutskottet och riksdagen att det tillkommer regeringen att ta initativ till överläggningar med de politiska partierna rörande partistödsfrågorna. I dagens betänkande står utskottet fast vid meningen att översynen av det kommunala partistödet inte bör ske isolerad från andra partistödsfrågor, men utskottet markerar att det ankommer på regeringen att i samråd med de politiska partierna ta initativ till en sådan utredning, som utskottet finner angelägen. Detta är viktigt. Man kan också säga att frågan tar små steg framåt från år till år. Till utskottsbetänkandet har jag fogat två reservationer, nämligen nr 4 om ersättning av kommunala medel för barns rättegångskostnader och nr 7 om särskild lagstiftning för kommunala bolag. Jag yrkar, herr talman, bifall till reservationerna 4 och 7 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Det utskottsbetänkande som vi nu behandlar rör egentligen tre olika avsnitt: den kommunala kompetensen, ett antal kommunalrättsliga frågor i övrigt samt, som det har påpekats, kommunaldemokratiska frågor. Betänkandet innehåller ju ganska många reservationer, och jag skall göra ett försök att ge en socialdemokratisk kommentar till dessa. Det gäller först den kommunala kompetensen i fråga om vårdnadsersättning. Här vill man alltså ha en utvidgning av kompetensen. Samtliga borgerliga ledamöter har enat sig om en reservation där man kräver att riksdagen skall presenteras ett förslag som öppnar möjlighet för kommunerna att besluta om ersättning till föräldrar för vård av egna barn. Utskottsmajoriteten är inte beredd att förorda en sådan lagändring. Vi har redan fått en kommentar om detta av Hans Nyhage. Han säger att det är en trångsynt inställning. Då vill jag bara påpeka att två utredningskommittéer har aviserat att de kommer att redovisa material under detta år. Socialministern kommer att tillsätta en arbetsgrupp för att bearbeta det materialet. Vi vill, herr Nyhage, först se resultatet av det arbetet, innan det kan vara dags att på nytt ta ställning till denna fråga. Så gäller det näringspolitiska åtgärder. Det finns en gemensam borgerlig reservation som motsätter sig en utvidgning av kompetensen i fråga om näringspolitiska åtgärder. I ett antal soch vpk-motioner har nämligen föreslagits en sådan utvidgning av kompetensen att kommunerna mer aktivt kan påverka näringsoch sysselsättningspolitik inom sina områden. Från socialdemokraterna anser vi att de förutsättningar som nu gäller är alltför begränsade, Det skall vara en uttalad sysselsättningskris eller bortfall av enskild service, som betraktas som särskilt viktig, innan kommunen kan ingripa. Vi vet att många kommuner i dag har uppenbara svårigheter, kommuner med enföretagsorter som själva måste söka finna någonting konstruktivt. Deras problem är inte lika andra kommuners. Vi anser att en översyn av kompetensen på detta område är mycket viktig. Eftersom Hans Nyhage gjorde en så hård betygssättning av oss i ett tidigare avsnitt, ber jag att få återgälda det i det här avsnittet. Jag tycker att hans inställning är mycket trångsynt. Vi har noterat regeringens löfte om en utredning i detta avsnitt, och denna anser vi vara betydelsefull. Moderaterna ensamma har en reservation när det gäller begränsat serviceansvar, i vilken man pläderar för kommunernas möjligheter att i den översiktliga kommunala planeringen avsätta områden för fritidsbebyggelse, där serviceansvaret skall kunna begränsas. Vi ser en rad kommunala bekymmer förenade med den lösning som reservanterna önskar. Socialdemokraterna är dess bättre inte ensamma om den åsikten. Ett avsnitt i betänkandet rör kommunallagens särbestämmelser för Stockholm. I den nu gällande kommunallagen finns det vissa särbestämmelser för Stockholms kommun. Utskottets majoritet har den uppfattningen att det inte är önskvärt att kommunallagen i så stor omfattning som f.n. innehåller sådana särbestämmelser. Det bör vara möjligt att öka enhetligheten och överskådligheten i kommunallagen. Moderaterna och folkpartiet har en gemensam reservation och talar bl.a. om att särregleringen har lång hävd. Det kan ju ändå inte vara ett vägande skäl för att särregleringen skall bestå oförändrad även i framtiden. Regeringen skall pröva olika möjligheter till ökad enhetlighet, lika väl som den skall pröva Stockholms kommuns särskilda önskemål. Eftersom det då är aktuellt med en prövning av den särreglering som gäller Stockholm, avstyrks också centermotionen om proportionella val av nämnder där. Det får bli föremål för prövning. När det gäller den kommunala demokratin sägs det i en centermotion, 1982/83:1127, beträffande verksamheten med lokala organ i kommunerna att den måste fortsätta med kraft. Utskottsmajoriteten ser i och för sig positivt på den omfattande försöksverksamheten. Det socialdemokratiskt styrda Örebro är ju ett bra exempel. Men utskottsmajoriteten menar att man måste avvakta ytterligare erfarenheter innan man går längre. När det gäller kooperativ verksamhet vill utskottet avvakta det översynsarbete som pågår i civildepartementet och anser inte att det är någon mening med att på nytt gå till regeringen med en uppmaning i den här frågan. Beträffande det kyrkokommunala partistödet finns det från centern och folkpartiet en gemensam reservation om ett kyrkokommunalt partistöd. Utskottet pekar på det faktum att de kyrkliga kommunerna inte är enhetliga på samma sätt som de borgerliga kommunerna. Partiförhållandena kan vara ganska annorlunda. I många församlingar finns inte ens kyrkofullmäktige inrättat. De här redovisade skälen gör att vi avstyrker förslaget. När det gäller det kommunala partistödet anser moderaterna och folkpartiet att det är otillfredsställande med det nuvarande sättet för beräkning. Man vill, som det har angivits, ha ett grundstöd och därutöver ett . Från socialdemokratiskt håll har vi — liksom tidigare — pekat på just sammankopplingen mellan partistödet på statlig och kommunal nivå som gjordesi 1972 års partistödsbeslut. Vi anser att en allmän översyn bör föregås av överläggningar mellan de politiska partierna. Vi vet att civildepartementet ägnar uppmärksamhet åt den frågan och att en kartläggning pågår. Detta var, kort sammanfattat, våra synpunkter på reservationerna. Alla borgerliga motioner har inte lett till reservation, utan några är enhälligt avstyrkta av utskottet, t.ex. förslaget om generalklausul till skydd för medborgarna och förslaget som rör kommunal budgetering och revision innefattande valbarhetsvillkor. Dessa enhälliga avstyrkanden noterar jag med tillfredsställelse. Med det anförda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan i betänkandet 1982/83:21.
Herr talman! Jag vill gärna vidhålla att jag tycker det är trångsynt att inte kunna låta kommunerna och deras invånare i vanlig demokratisk ordning själva besluta om vårdform för de egna barnen. Den kommunala barnomsorgen finns ju där. Men vad det gäller här är att skapa alternativ inom barnomsorgen. Jag är övertygad om att denna skulle få mycket vidare omfattning om vi fick fram det alternativ som ligger i en kommunal vårdnadsersättning. En sådan skulle vara till nytta och glädje för kommunens invånare och enkannerligen för barnfamiljerna. När det gäller den kommunala kompetensen i näringspolitiska frågor föreligger det en redogörelse för kommunernas befogenheter på området. Av den framgår att det är statens och inte kommunernas uppgift att tillgodose näringslivets behov av direkt stöd från samhällets sida. Kommunerna har andra möjligheter att medverka, på sådant sätt som jag nyss redovisat i mitt anförande. Möjligheterna för kommunerna att verka på detta område är alltså stora redan nu, och eftersom det gjordes en översyn så sent som föregående år kan det väl nu knappast föreligga skäl för att göra en ny översyn, som socialdemokraterna begär. Beträffande en begränsning av det kommunala serviceansvaret visar verkligheten att det finns betydande bekymmer på detta område. Åtskilliga fritidshus omvandlas till permanenta bostäder, och så kommer motsvarande krav på service som beträffande permanentbebyggelsen. Att detta har skapat problem för kommunerna är uppenbart, och det har inte gått att komma fram till en tillfredsställande lösning. Kravet beträffande en begränsad bebyggelse fungerar inte bra utan skapar orättvisa och ger inte den enskilde invånaren möjlighet att ordna sina bostadsförhållanden som han själv vill — och det är vad vi är ute efter. Vi tycker ändå att man borde kunna pröva det här för att se om inte bättre förhållanden kan skapas. Vad gäller partistödet är det väl ändå uppenbart att partierna har gemensamma grundkostnader som är lika för alla. Då förstår jag inte varför man inte skulle kunna utforma partistödet på det sättet att det utgick med ett grundbidrag och därutöver ett mandatbidrag. Då åstadkommer man ju rättvisa partierna emellan — så är det inte nu.
Herr talman! Jag vill göra några kommentarer i fråga om den kommunala vårdnadsersättningen. Ganska uppenbart är detta något som naturligt faller inom den kommunala verksamheten, eftersom kommunerna redan är så hårt engagerade i barnomsorgen. Som jag ser det innebar det utslag som kom från de rättsliga instanserna — om jag nu skall våga kritisera dem — en insnävning i vad som borde kunna betraktas som en rätt självklar kompetens. Men nu finns detta ställningstagande, och för att bryta upp det krävs det lagstiftning. Jag lade märke till att Nils Berndtson, som annars brukar tala sig varm för likhet och rättvisa, mycket snabbt gick förbi frågan om vårdnadsersättning. Jag lade också märke till att Yngve Nyquist var mycket mjuk och undvikande i sina formuleringar. Jag tänker inte trappa upp själva ordvalet — det finns ingen anledning. Men när han hänvisar till att dessa frågor är under utredning, är det väl inte korrekt. Den familjeekonomiska kommittén kommer, så som den nu ser ut och med de direktiv som den har, inte att ta upp den här frågan. Om det hade varit så, kunde vi självfallet ha nöjt oss med en hänvisning till den utredningen. Jag skulle vilja avsluta med att ställa en principiell fråga till både Nils Berndtson och Yngve Nyquist. Tycker ni verkligen att den nuvarande fördelningen av förmåner och kostnader på barnomsorgens område inom kommunerna är rättvis och väl förenlig med likställighetsprincipen? Det tycker inte jag, och det tycker inte alla de barnfamiljer runt om i landet som så gravt missgynnas med den nuvarande ordningen.
Herr talman! Jag skulle vilja fråga Yngve Nyquist, i anslutning till vad som sades om den kommunala kompetensen på näringslivsområdet: Är det verkligen rimligt att öka den kommunala kompetensen på näringslivsområdet, när staten skall minska sina insatser i så betydande utsträckning på detta område? Är det inte så att detta kommer att innebära en övervältring av ansvar från stat till kommun — i frågor där de kommunalt förtroendevalda måste få mycket, mycket svårare att stå emot lokala opinioner?
Herr talman! Jag tror inte att det är fråga om en övervältring av kostnader, och än mindre av något annat. Det är ju på det sättet att våra kommuner har mycket skiftande problem i dagens läge när det gäller den ungdomsarbetslöshet som vi tyvärr har. Om kommunerna själva får möjlighet att ta initiativ och pröva nya vägar, tror jag att det vore välbetänkt. Jag tror inte att de ungdomar som är arbetslösa i dag är nöjda med resonemanget att det är staten som skall svara för detta och att kommunerna inte skall göra någonting. De kan ju själva se uppslagsändar som borde tas till vara i kommunerna. Att låta kommunerna ge dem denna vidgade möjlighet tror jag därför bara är bra.

Herr talman! 1969 var ett olyckligt år för de svenska kommunerna, för självstyrelsen och för den kommunala demokratin. Det var det år då beslut fattades om den tvångsvisa sammanläggning av våra kommuner som sedan ägde rum 1971 och 1974. Dessförinnan hade nödvändiga sammanläggningar ägt rum, främst på frivillighetens väg och under medverkan från medborgarna i de flesta fall. Den våldsamma urbaniseringsprocessen hade tvingat fram en förändring, vars nödvändighet insågs av flertalet medborgare. Just den tvångsvisa sammanläggningen på 1970-talet, som både moderaterna och centerpartiet motsatte sig, anförs av Gunnar Myrdal som exempel på den olycksaliga ”tidsanda” som kommit att sätta sin prägel på de närmast föregående decennierna. Det är särskilt intressant att ta del av Gunnar Myrdals synpunkter i hans nyligen publicerade arbete Hur styrs landet, eftersom det väl inte torde vara oriktigt att betrakta honom både som en socialdemokratins ”grand old man” och som en av dess ideologer. Därtill kommer hans anseende som vetenskapsman och det perspektiv som han anlägger, såväl tidsmässigt som internationellt. 3 Myrdal är kritisk mot mycket som drivits fram av socialdemokraterna under senare tid. Han är kritisk mot den tidsanda som enligt hans korrekta bedömning karakteriseras av storskalighet och centralisering på område efter område. Särskilt under 1960-talet var det nästan som om man här i landet angripits av någon sorts elefantiasis. Ju större, desto bättre, — jag höll på att säga desto vackrare — var en tyvärr alltför ofta omfattad bedömning. Den tvångsvisa kommunsammanläggningen på 1970-talet motiverades, som Myrdal riktigt anmärker, i allt större utsträckning av s.k. effektivitetsskäl, allt medan de mänskliga värdena mer och mer sköts åt sidan. ”Men”, konstaterar Myrdal, ”när lagstiftarna så löpt linan ut, har de tydligen fått kalla fötter. Flera nya utredningskommittéer har börjat ge utrymme åt en obestämd oro för vad man kommit att sammanfattande, fastän oklart, kalla ”den kommunala demokratin”. Myrdal fortsätter: ”Det trängande behovet av en utvärdering vittnar om hur slarvigt förberedda sammanslagningsbesluten och en hel del efterföljande beslut varit.” 2 Men hur skulle då 1930 och 1940-talens socialdemokrater ha handlat i samma situation? Myrdal svarar: ”En sak är jag säker på: att vi inte som sista gången skulle ha gått till väga tvångsvis utan att fråga befolkningen. Vi hade den tiden ett annat demokratibegrepp än ”beslutsfattarna” i vårt nu korporativt styrda samhälle.” Mot den här bakgrunden var det inte förvånande, att människorna på många håll runt om i landet hälsade den första borgerliga trepartiregeringens deklaration 1976 med stor tillfredsställelse. I regeringsförklaringen slogs det fast, att regeringen var beredd att seriöst pröva ansökningar om kommundelningar för att rätta till hafsverket från 1969. Jag hade själv förmånen att i en av dessa pionjärkommuner, Vadstena, få vara med om både att leda rebellrörelsen och att sedan bygga upp den nya kommunen. Sällan har jag i politiska sammanhang mött en sådan entusiasm från människorna som under dessa år. Herr talman! I årets budgetproposition hävdar civilministern, i bil. 15, att önskemål om ändringar i den gällande kommunindelningen bara framförts från ett fåtal kommuner. Och endast sju kommuner har delats under de borgerliga regeringarnas tid. Detta är i och för sig riktigt. Nästan aningslöst ger civilministern förklaringen i nästa mening: ”TI flertalet fall fattades Detta är förvisso inte hedrande, varken för kommunfullmäktige, länsstyrelser eller kammarkollegium. I samtliga fall har det funnits en klar folkmajoritet för en delning, men de beslutande instanserna har så dåligt stått i samklang med folkopinionen att de gått emot det av flertalet i de berörda kommundelarna omfattade kravet på frihet och självständighet. Detta är ett vittnesbörd så gott som något om hur svårt det är för en folkopinion i en del av en kommun att göra sig gällande. För att lyckas driva igenom en kommundelning fordras såväl kunskap om hur man bör gå till väga, hur olika instanser skall matchas som mycket av energi och andra resurser. I vårt storebrorssamhälle — det korporativa och storskaliga samhälle som Myrdal talar om — är det inte så lätt för medborgarna att komma till tals, och särskilt inte om de inte har erfarna kommunalpolitiker, som är beredda att stå upp för dem, utan i stället i all sin ensamhet tvingas att kämpa mot bristande förståelse i såväl kommunfullmäktige som länsstyrelse och kammarkollegium. Jag är helt övertygad om att det runt om i landet, i många kommundelar, finns en opinion för en förändring av den kommunala indelningen — inte bara i de fyra kommuner där ansökningar om delning konkretiserats och inlämnats. Men människorna vet inte hur de skall gå till väga i vårt genombyråkratiserade samhälle. Herr talman! Centermotionerna beträffande den kommunala demokratin är av stort intresse. Särskilt gäller detta partimotionen 1127. Det är lätt för oss moderater att instämma i flertalet av de synpunkter som anförs. Det finns inte minst anledning att fästa avseende vid tanken på en vidgad användning av kommunala folkomröstningar som en lämplig form för att utröna medborgarnas intresse i vad gäller större kommunala investeringar och de skattemässiga konsekvenserna av dessa. Kanske är detta en bättre form än omröstningar om kommunalskattens höjd. Samtidigt gäller det dock naturligtvis att se till att inte folkomröstningsinstitutet missbrukas, så att kommunerna tvingas genomföra folkomröstningar i ärenden som i ekonomiska eller andra avseenden är bagatellartade. Som en viktig punkt tar centermotionen upp fortsatt kommunaldemokratisk forskning. Ja, självfallet måste vi fortsätta forska. Av budgetpropositionen framgår dock att även regeringen är inne på denna linje. Nya utredningsdirektiv aviseras för kommunaldemokratiska kommittén. I likhet med centermotionen anser vi att det är illavarslande, då det i budgetpropositionen av föredraganden talas om största restriktivitet i vad gäller indelningsändringar mot en berörd kommuns vilja. Det är på nytt storskalighetens och centraliseringens företrädare som talar. Vi vill klart deklarera, så som också sker i vår reservation, att kommunaldemokratiska skäl mycket väl kan motivera att en kommun delas. Vi vill alltså inte nöja oss med att som centeroch folkpartireservanterna bara säga, att kommundelning i sådana fall inte bör uteslutas som en möjlig metod. Men det är nyansskillnader oss emellan. I motionen, liksom i centeroch folkpartireservationen, efterlyses förslag till lagstiftning om direkta val till lokala organ. Det är möjligt att detta är en utvägi framtiden. Men frågan är ytterligt komplicerad, och vi är inte beredda att i dagsläget gå så långt. Först bör en utvärdering ske av den försöksverksamhet som nu pågår, och där Örebro, Eskilstuna och Umeå är av särskilt intresse. Erfarenheterna är dock ännu ganska små. Örebro startade sitt försök med kommundelsnämnder i hela kommunen, alltså i full skala, så sent som den 1 januari i år. De kommunaldemokratiska frågorna, herr talman, är av största betydelse. Vi vill slå vakt om möjligheterna för människorna i olika kommundelar att återvinna sin frihet och självständighet, om de så önskar. Vi kommer också att med största intresse följa den försöksverksamhet med lokala organ som nu pågår på olika håll. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservation 8 av Anders Björck m.fl.
Herr talman! Det har nu gått ganska exakt sex år sedan riksdagen fattade beslut om en ny kommunallag och riktlinjer för kommunal demokrati. 1977 års kommunallag hade som motiv att stärka medborgarnas inflytande. Ett exempel på detta är kommunallagens bestämmelser att alla kommunala styrelser och nämnder skall kunna väljas proportionellt. Det minoritetsskydd som därmed infördes skulle vara den yttersta garantin för att majoriteten inte skulle missbruka sin makt. Kommunal demokrati skall ju inte vara ett vackert slagord blott — den skall vara en levande realitet. Men den nya kommunallagen rymde redan vid tillkomsten en betydande skönhetsfläck — ja, inte bara det utan också en betydande demokratisk orättvisa. Genom att behålla särbestämmelserna för Stockholms kommun, särskilt då med avseende på borgarrådsinstitutionen, stoppade man möjligheterna att begära proportionella val av ledamöter i alla styrelser och nämnder i Stockholm utom de specialreglerade. Här kan man inskjuta frågan varför inte konstitutionsutskottet under den långa behandlingen vintern 1976-1977 av prop. 1975/76:187 inte gjorde rent hus med undantaget för Stockholm. Intresset fanns förvisso, i all synnerhet som grundtanken i lagförslaget var att uppnå en enhetlig kommunallag för både landsting och primärkommuner utan några undantag. Men som bekant hade kommunaldemokratiutredningen inte berett denna detalj, och utskottet fick nöja sig med att begära en särskild utredning av problemen i Stockholm. Utredningsarbetet är nu avslutat, och enligt min mening är tiden inne att stifta en kommunallag gällande för hela landet. Minoriteten i Stockholms fullmäktigeförsamling måste få samma rättigheter som minoriteterna i Sveriges övriga kommuner har. Varför då uppskjuta frågan ytterligare? Kan jag få ett svar från utskottsmajoriteten, t.ex. från Yngve Nyquist, på frågan varför demokratin är mindre viktig i Stockholm? Jag noterar vidare att moderaterna och folkpartiet i sin reservation anser att drätselnämnden och borgarrådsberedningen har haft en särskild betydelse för en kraftfull politisk ledning i Stockholms kommun. Det är möjligt, men det har skett på bekostnad av minoritetens rätt. Så ser den kommunala demokratin ut i konservativ tappning. Herr talman! Att kunna begära proportionella val är en grundläggande demokratisk rättighet. Jag yrkar därför bifall till reservation nr 6. Vad sedan gäller frågan om kommundelningar kan man notera att det tydligen går en ideologisk skiljelinje mellan de socialistiska partierna och de icke-socialistiska partierna. Enligt de socialistiska partierna var den tvångs ; mässigt genomförda storkommunreformen bra för den kommunala demokratin. På annat sätt kan man inte tolka den nonchalans som under åren har visats de lokala opinionerna. Vi har under årens lopp fått åtskilliga bevis på detta. I fjol ville ju de socialistiska partierna t.o.m. rikta dechargeanmärkning mot Fälldinregeringen för att den tillgodosett lokala krav på delning av storkommuner. Regeringen Palme fullföljer nu den socialistiska restriktiviteten beträffande kommunal demokrati genom att avisera en skärpning av praxisen när det gäller att tillmötesgå lokala krav på kommundelning. Enligt centerns mening måste man vara öppen för att hitta de bästa lösningarna i det enskilda fallet. Delningar av kommuner är en metod. I de flesta fallen blir det naturligtvis tal om andra metoder för främjandet av kommunal demokrati, exempelvis inrättande av lokala organ i kommunerna. Här noterar jag att det finns en ljumhet hos moderaterna. De talar varmt för de här tankarna, men de yrkar på de här punkterna avslag på vår motion om den kommunala demokratin och om den försöksverksamhet som vi anser bör vidareutvecklas. Lokala organ med beslutsbefogenheter har kunnat inrättats sedan 1980. Denna försöksverksamhet bör, enligt vår mening, drivas vidare fram till ett slutsteg. Detta slutsteg bör omfatta möjligheter till direkta val av de lokala organen. Svårigheter med dessa direkta val finns, men de skall inte överdrivas. Enligt min mening kan man inte lägga in dessa val på den nuvarande gemensamma valdagen. Det finns gränser för vad valförrättare hinner klara av! Men om vi i framtiden får skilda valdagar för riksdagsoch kommunalval kan frågan lösas. Det finns också andra lösningar.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 Låt mig dock få understryka betydelsen av att man också i den kommunala verksamheten utnyttjar möjligheterna att låta den enskilda människan få uppleva ett personligt engagemang. Det utvecklar både människorna och kommungemenskapen. Pensionärskooperativ, som vi har skrivit om i vår motion, är ett bra exempel på detta. Vad slutligen gäller frågan om partistöd möter vi här ett årligt återkommande debattämne. Det tog som bekant rundlig tid, innan vi över huvud taget fick ett partistöd. Sedan kom debatten om konstruktionen. Partiöverenskommelsen år 1971 om konstruktionen av partistödet var en kompromiss, men även om den kan kritiseras, som alla andra kompromisser, har den istort sett fungerat bra. I vissa fall ger den förstås besynnerliga utslag. Med tio års erfarenheter som grund är det därför på tiden att en översyn kommer till stånd. Centern hävdar för sin del bestämt att frågan måste bringas till en snar lösning. Vi är öppna för en diskussion om konstruktionen. Proportionerna mellan grundbidrag och mandatbidrag kan självfallet diskuteras. Samtidigt är det ofrånkomligt att det finns ett samband mellan statligt partistöd och kommunalt partistöd. Ett samband i så måtto att den svenska demokratin och vårt parlamentariska system sedan lång tid är grundade på förekomsten av rikspartier, som täcker hela landet och som svarar för betydelsefulla informationsinsatser ända ned till den kommunala nivån. En ny konstruktion av det kommunala partistödet får inte heller leda till att partier genom fraktionsuppdelningar tillskansar sig orättmätigt höga kommunala bidrag. Problem finns alltså, men de är ju till för att lösas. Låt oss få en lösning så snabbt som möjligt. Centern har till detta riksmöte återkommit med förslag om att möjligheter öppnas för de kyrkliga kommuner som så vill att utge stöd till de partier som är representerade i kyrkofullmäktige. Motiven är parallella med motiven för det kommunala partistödet. Det behövs information också om kyrkliga frågor. Det behövs stimulans till valdeltagande också när det gäller kyrkofullmäktigevalen. Utskottet avstyrker vår motion, men vi har folkpartiets stöd. På vilka argument stöder då utskottet sitt avslagsyrkande? Jo, man säger att de kyrkliga kommunerna är långt mindre enhetliga än borgerliga kommuner. Det är inget starkt argument. Just på grund av den mindre enhetliga partistrukturen kan det vara befogat med ett särskilt kyrkokommunalt partistöd. Tillhör det kyrkokommunala partiet inte ett riksparti, får det ju ingen hjälp från riksorganisation och distrikt i samma utsträckning som andra partier. I ett stort antal församlingar har man inte kykrofullmäktige, säger utskottet. Men det kan väl inte vara utskottet obekant att det i fortsättningen blir ett tvång att införa kyrkofullmäktige i fler församlingar än nu. Det beslutet fattade vi i fjol. Slutligen: Vi föreslår ju inte något tvång att införa kyrkokommunalt partistöd. Vi vill bara att man överväger att öppna möjligheten att ge denna rätt. I den nya lagen om kyrkliga kommuner är grundtanken den att man så långt det går skall göra kyrkliga kommuner jämställda med borgerliga kommuner, dvs. ge dem ökad självständighet och ökat svängrum. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 12 och 14.
Herr talman! I raden av frågor kring det kommunala arbetet har vi våra positioner. Det är inte så lätt att övertyga varandra. Att jag tar till orda nu beror på att Sven-Erik Nordin ställde en fråga direkt till mig. Både Sven-Erik Nordin och jag fanns med i konstitutionsutskottet, när den nya kommunallagen antogs. Karl Boo var då ordförande, och utskottet hade borgerlig majoritet. Vi är väl helt på det klara med de svårigheter som fanns beträffande den särreglering som man fick fastställa för Stockholms kommun. Man är nu beredd att försöka lösa en del av problemen och nå en bättre enhetlighet. Därom är vi nog överens, Sven-Erik Nordin och jag. Men då är det väl lämpligt att man även ser på de proportionella valen utan att bryta ut den frågan i förväg. Jag tror att Sven-Erik Nordin är så praktisk att han inser detta.
Herr talman! Jag skulle mycket väl kunna ta Yngve Nyquists ord till mitt hjärta och säga att det här är en direkt fortsättning på det resonemang som vi förde i konstitutionsutskottet vintern 1976-1977. Jag vill minnas att både Yngve Nyquist och jag då var anhängare av tanken på att man inte skulle ha några särbestämmelser för Stockholm. Men det som gör mig orolig och det som bekymrar mig djupt är att när socialdemokraterna avstyrker vår motion, som vill slå vakt om minoritetens rätt, ger man inte ett enda ord på vägen i sitt yttrande. Man säger ingenting om betydelsen av minoritetens rätt i den kommunala demokratin i Stockholm. Man talar bara om att det naturligtvis vore på tiden att avskaffa vissa särbestämmelser, men om minoritetens rätt säger man ingenting. Det är en brist i den socialdemokratiska skrivningen i utskottet. Det är å andra sidan ett bevis för att vi tydligen här står ensamma i fråga om att hävda minoritetens rätt i Stockholms kommunfullmäktige.